Herr talman! Herr Svensson i Malmö för egentligen den här debatten på två plan. Det första planet gäller den psykiatriska vården sådan som den utövas vid våra sjukhus. Det andra planet gäller: Hur ser det samhälle ut som vi har, som producerar så många sjuka människor? Det är naturligtvis mycket allvarliga frågor som herr Svensson i Malmö tar upp. Han hänvisar också i sitt anförande till den utredning som pågår inom socialstyrelsen och till den bok som Hans Lohmann har skrivit Psykisk hälsa och mänsklig miljö. Den innehåller en hel katalog av de frågor som rör den psykiatriska vården, och den är föremål för remiss och övervägande i socialstyrelsen. Vi vet att det är svåra frågor att komma till rätta med. Vad är det för psykisk hälsa vi har i vårt land? Det är fråga om samhällsbildningen, det är fråga om hur vi skapar det här samhället. Om det kan man naturligtvis föra en lång och ingående diskussion. Jag skall för min del inte göra det.

Men jag vill gärna tillägga, herr talman, att vi inte kommer ifrån de frågor som herr Svensson i Malmö här har tagit upp. Det finns alltså anledning att återkomma till de frågorna längre fram.

Herr talman! Någon egentlig polemik mot kollegan herr Svensson i Kungälv känner jag kanske inte behov av att ingå på. Det är tydligt att han i sitt mycket summariska anförande, där han inte går in på någon djupare sakdiskussion, ändå andas förståelse för den problematik som finns här. Det är väl inte för mycket sagt att jag spårar en ganska klar förståelse för den oerhört kontroversiella situation som råder på detta område. Herr Svensson i Kungälv tillhör liksom jag — och har engagerat sig i — den svenska arbetarrörelsen och har en viss bild av hur ett samhälle bör vara för att det skall svara mot folkflertalets behov, vilken grad av tvång och frihet som skall råda i ett sådant samhälle. Det förvånar mig litet att varken herr Svensson i Kungälv eller andra socialdemokrater hårdare har drivit dessa frågor, att frågorna under så lång tid har kunnat bli liggande i träda. Det är väl ändå orimligt med denna utredningskvarn som nu har förhindrat t.o.m. en diskussion om målsättningen. Att man kanske inte är färdig att fatta definitiva beslut om målinriktningen när det gäller alla sidor av det här komplicerade problemet må vi förstå. Men vi har ju över huvud taget inte haft en i egentlig mening politisk debatt, en medborgerligt ansvarig debatt, om dessa saker i det här landet under dessa tio år. Då hjälper det väl inte om man sedan säger att vi förutsätter att det skall gå skyndsamt med den här sista biten. Då underskattar man de oerhört etablerade intressen som här finns inblandade och som jag tror är så starka, att de inte kommer att vika sig förrän riksdagen, som politiskt ansvarig instans, griper tag i dessa frågor, driver ett initiativ, i stället för att vänta på ett expertmaterial som vi vet kommer att vara tendentiöst, som icke kommer att innehålla riktlinjer för en verkligt djupgående reform. Sedan är det väl också så, att den här frågan som jag tog upp och lade en viss vikt vid, nämligen den oerhörda omfattningen som tvånget och tvångsinskrivningarna har fått, inte är någon expertfråga på samma sätt som de mer medicinskt betonade frågorna. Den är ju en allmänt medborgerlig rättsfråga som man kan ha rätt och anledning att uttala sig i, även om man inte alls har sysslat med problemen på fackmässig nivå. Jag vill fråga utskottstalesmannen rent ut: Tycker han att det är ett tillfredsställande tillstånd med 20 000 tvångsintagningar per år? Är det inte ett tecken på att apparaten har gått för långt i sina ingripanden mot medborgarna?
Herr talman! Herr Svensson i Malmö! Det är naturligtvis inte svårt att känna oro inför att så många blir omhändertagna med tvång, liksom det inte är svårt att känna oro inför ökningen av antalet självmord i vårt land, som också berörs i betänkandet. Om det nu pågår er översyn av lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall som kommer att redovisas hösten 1977, hoppas man att vi också på den punkten kan återkomma till en diskussion. Den oro som herr Svensson känner kan vi alla känna.
Herr talman! Jag får en känsla av att herr Svensson i Kungälv säger mindre än han egentligen tycker. Det är just den attityden, denna medvetet återhållsamma och avvaktande attityd från den politiskt ansvariga instansens sida som oroar mig. Det farliga med att vi sitter här och tiger inför denna väldiga tvångsapparat och dess sätt att fungera, eller rättare sagt inte fungera, är att apparaten inte får något tryck på sig från början. Det är ju den som själv tillrättalägger faktaunderlag som vi sedan uppges skola använda som grundval för våra beslut. Men det betyder att denna apparat naturligtvis har vant sig vid att betrakta detta kolossala omfång av tvånget som ett normalt inslag i sin arbetsrutin. Så blir det när byråkratin vänjer sig vid att ha det på det sättet. Innan den så att säga låser fast sina positioner i det fortsatta beredningsarbetet borde det faktiskt vara på sin plats att den politiskt ansvariga instansen, som skall bevaka medborgarnas rätt, kunde ge en liten anvisning om att detta omfång av tvånget, denna tonvikt på tvångsinslaget, är vi inte betjänta av. Det kunde vara en nyttig fingervisning för de experter och den inre byråkrati som nu arbetar och som är väldigt mäktiga, därför att de i hög grad kommer att styra oss politiska beslutsfattare in i de fortsatta besluten. Vi bör därför lägga oss vinn om att försöka skaffa oss en uppfattning om dessa frågor och tänka igenom dem från en mera självständig basis än vad det här beredda materialet som vi så småningom får i händerna sannolikt kommer att ge oss.
Herr talman! Om jag är återhållsam i mina anföranden kan det bero på att jag inte vill utge mig för att vara expert på det här området. När det gäller de politiska bedömningarna tillsammans med de bedömningar man skall göra på det mer medicinska avsnittet är väl både herr Svensson i Malmö och jag i behov av det faktaunderlag som socialstyrelsen skall presentera innan vi börjar den stora diskussionen. Så känner jag det. Herr Svensson i Malmö kanske är kvickare att ta ställning innan detta material finns.

Herr talman! Jag vill bara med några ord beröra den motion som herr Karlsson i Malung, jag och några till har väckt om den psykiatriska vården. Vi vet att den psykiatriska vården är i en mycket svår situation på grund av läkarbrist men också på grund av brist på psykologer, kuratorer och annan utbildad personal. Jag kan bekräfta detta från mitt eget arbetsfält inom den psykiatriska vården. Jag skulle kunna berätta mycket om den och vad som händer där, men jag upptäckte tyvärr för sent att det här betänkandet skulle behandlas i dag, och därför medger inte tiden att jag går in på det. Vi visar i motionen på dessa problem och vill ha en lagstiftning om minimikrav för genomförande av den psykiatriska vårdens organisation. Det är ju så att ambitionen hos den vårdande personalen att hjälpa patienterna till ett fortsatt liv ute i samhället genom olika former av rehabilitering är mycket hög, och det görs också mycket från personalens sida. Man kan nämligen inte, om man har ansvar för det arbete man är satt att utföra, lämna patienterna åt sitt öde därför att det finns för få läkare. Den bristen kommer att finnas i många år ännu. Vi anser därför att man bör öka specialutbildningen för psykologer, kuratorer och övrig personal. Vi menar att de läkare som finns under tiden kan fungera mera som konsulter. Utskottet har inte velat tillmötesgå våra krav. Jag tycker att man borde ha kunnat göra det, mot bakgrund av att den läkarbrist vi har kommer att bestå i många år. Man pekar i år liksom i fjol på den beredning som socialstyrelsen har och som skulle ha redovisat resultatet av sitt arbete under hösten 1976. Man pekar också på översynen av lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård. Nu kommer tydligen resultatet av denna översyn att läggas fram under hösten 1977. Jag kommer därför inte att yrka bifall till motionen. Men jag vill ställa en fråga till utskottets talesman. Utskottet har i sitt betänkande pekat på det ökade antalet läkare med specialistutbildning och visat på antalet besök i öppen vård. Är det verkligen så, att det ökade antalet läkare med specialistutbildning på psykiatrisk vård — antalet har ökat med 220 under åren 1970-1975 — verkligen finns på de psykiatriska sjukhusen och i den psykiatriska vården? Jag har en känsla av att många av de läkare som inriktar sin utbildning på den psykiatriska vården har en benägenhet att försvinna till andra specialiteter under vägen. Det är jag rädd för att de kommer att fortsätta att göra fram till 1981, då man beräknar att det skall finnas 955 läkare med sådan specialistutbildning. Det ökade antalet besök i öppen vård bevisar att man måste få många fler läkare till den psykiatriska verksamheten. Allmänläkarna har inte den utbildning som behövs för att klara av de problem som dessa människor dras med. Och det är den förebyggande vården som i stor utsträckning skäll klaras av vid besöken i öppenvård, som är så nödvändiga för att man skall slippa den slutna vården inom det psykiatriska området. Självfallet är det nödvändigt med en ordentlig diskussion om den psykiatriska vårdens mål och inriktning. Så snart vi har fått det underlag som aviserats till i höst måste vi föra den diskussionen; vi kommer inte ifrån den. Den har försummats under så oerhört lång tid och någon gång måste vi här i huset fatta beslut om hur vi egentligen vill ha det i den delen. För den somatiska delen av sjukvården skulle varken patienter eller beslutsfattare ha accepterat ett så dåligt tillstånd som det som råder inom den psykiatriska vården. Men tyvärr har inte det patientklientelet den talan eller personer som talar för sig på samma sätt som patienter inom den somatiska vården. Vi motionärer skall därför återkomma.

Herr talman! Även jag vill från denna talarstol starkt instämma i de synpunkter som Lilly Hansson förde fram. Låt mig göra vad som för mig blir en liten slutkommentar till utskottets talesmans senaste inlägg. På ett fint och försynt sätt försökte herr Svensson i Kungälv tala om för mig att man skall vara försiktig med att lägga sig i det här om man inte har expertunderlag eller en fackmässig bakgrund. Jag tror — utan att vilja tillskriva herr Svensson i Kungälv några diaboliska egenskaper — att det just i denna fråga är en attityd som är farlig.

Vi kommer alltså att få partsutsagor, och det kräver att vi i förväg skaffar oss den allmänna orientering som vi som lekmän ändå kan skaffa oss. Det är arbetarrörelsens skyldighet i detta land att se till att vi inte får en tvångsapparat och en vårdapparat som inte fyller en vettig funktion för människorna utan som utgör ett hot mot deras integritet och frihet och ett konserverande av ålderdomliga behandlingsmetoder.

Det är fullt möjligt för en genomsnittsbegåvad tidningsläsare att läsa t.ex. Laings och Estersons avhandlingar, som ju i sig själva är en så fruktansvärd anklagelse mot hela den traditionella psykiatrin såsom den till övervägande grad har utövats också här i vårt land. Ingen kan undgå att gripas av exempelvis ett av Robert Laings bekanta kliniska fall som togs upp i den fackmässigt och filmmässigt mycket högtstående filmen Family Life, som verkligen satte dessa problem på sin spets. När det gäller den sida av frågan som jag i dag har tryckt särskilt starkt på, nämligen tvångsmomentet, den oerhörda omfattningen av tvångsintagningar, så är det inte en läkarfråga och får aldrig vara en läkarfråga. Det är en rättsfråga och som sådan angår den alla medborgare oavsett om de är medicine licentiater eller bara har fem års folkskola bakom sig. Det angår alla — det är så att säga en konstitutionell fråga.

Herr talman! Hur man än resonerar i den här frågan måste man, herr Svensson i Malmö, ha ett faktaunderlag. Vi skapar lagar som föreskriver hur läkarna skall fungera och — i detta fall — för hur socialvården skall fungera. Men när de lagarna har skapats och vi har övervakningsmöjligheter och kanske också överklagningsmöjligheter, är det mycket svårt för politikerna att gå in i det enskilda fallet. Jag förmodar att herr Svensson i Malmö inte heller anser att vi skall göra det. Jag framhärdar alltså i uppfattningen att den här diskussionen kommer litet för tidigt och att vi har möjligheter att ta upp den senare. Jag har en direkt fråga av fru Hansson att besvara. Vi har naturligtvis inga garantier för att läkarna stannar inom det område som de är utbildade för. Alla de områden som vi har diskuterat i kväll är sådana som läkarna flyr. Vi vet hur det är inom långtidsvården, alkoholistvården och den psykiska vården. Det finns andra, mer attraktiva delar av den svenska sjukvården för läkarna att gå till. Detta är bara att beklaga. Vad som är intressant att notera är att vi nu har fått flera motioner på dessa punkter, som visar att riksdagsledamöter har uppmärksammat detta problem och är beredda att göra någonting åt det. Vi har, herr talman, den här gången inte kommit längre i utskottsbehandlingen, men jag säger än en gång att vi får anledning att återkomma senare.
Herr talman! Fakta är naturligtvis viktiga, men då man vet att fakta kommer att bli tendentiösa och tillrättalagda när de presenteras, då är självständighet hos beslutsfattaren ännu viktigare.

Herr talman! I betänkandet finns inga motioner eller reservationer med anledning av propositionen. Motioner har dock lämnats in i januari månad med samma intresseinriktning som propositionen avser. Dessa motioner har väckts av herr Hägelmark, herr Andersson i Örebro, mig själv, herr Johansson i Vrångebäck och herr Magnusson i Nennesholm. Motionerna har i stora delar tillstyrkts av utskottet eller behandlats mycket välvilligt. Anledningen till att jag tar kammarens tid i anspråk några minuter är att det bl.a. i vissa bussföretag har uppstått en oro över det av utskottet antagna förslaget. Man anser att förslaget i viss omfattning tillkrånglar tillståndsgivningen och gör det omöjligt, säger man, för vissa typer av bussfärder för allmänheten. Att redovisa innehållet i propositionen och utskottets ställningstagande i sak här i kväll är ganska omöjligt, därför att det är ett så omfattande material. Jag vill bara till kammarens protokoll få anföra följande: Den förändring som sker, i varje fall som jag har uppfattat det under utskottsbehandlingen, går ut på att sanera de rådande förhållandena och göra det möjligt för de seriösa företagen att på ett bättre sätt bedriva sin verksamhet. Utskottet vill medverka till att klargöra begreppen på detta område, så att man kan handskas med de olika frågorna på ett bättre sätt. Förändringen får alltså inte innebära att man gör det krångligare för seriöst bedriven verksamhet. Det är inte enligt propositionen meningen att försvåra färder av typen resa till Ölandsbron, resor till fotbollsmatcher eller resor för pensionärer, om det inte är fråga om verksamheter som avser att långsiktigt inskränka den nödvändiga linjetrafiken. Det får alltså inte uppstå ett oriktigt konkurrensförhållande gentemot linjetrafiken, men i övrigt skall sådana här resor kunna stimuleras i stället. Det är inte heller meningen att tillstånd skall lämnas för varje särskild resa utan sådant skall kunna ges för perioder. På det viset blir det lättare att anordna sådana här resor. Det är emellertid nödvändigt med en kontroll av att resorna uppfyller de krav som är avsikten med lagstiftningen. Det har också uttryckts oro från researrangörer för att de även i fortsättningen skall vara bundna till bussägare som har erhållit tillstånd och med vilka man träffat avtal, även om bussägarna missköter sig. Så får det inte vara. Reseorganisatörerna skall omedelbart kunna vända sig till andra företag i branschen. Tillämpningen måste vara generös och anpassbar till de praktiska förhållandena. Detta ville jag ha sagt för att undanröja de missförstånd som i något sammanhang har uppstått.

Herr talman! I motionen 897 har jag tillsammans med några andra kommunister föreslagit att kontrollen av och möjligheterna att kartlägga hyreshajarnas och fastighetsspekulanternas verksamhet skall underlättas genom en skärpning av lagfartsplikten. Vi har pekat på att man t.ex. kan göra detta genom att ändra lagreglerna, så att man tvingar fram information till inskrivningsmyndigheterna direkt i anslutning till köpet. Svårigheten att kartlägga hyreshajarnas och spekulanternas verksamhet har ökat i och med att inskrivningsmyndigheterna inte kontrollerar — eller har möjlighet att kontrollera — att lagfart på köpt fastighet sökes inom föreskriven tid av tre månader. Köp som aldrig registreras undandrar dessutom samhället lagfartskostnader, och det handlar som bekant om betydande belopp. Ett sätt att tvinga varje köpare/säljare av fastighet att göra transaktionen känd kunde vara — som vi från vpk framhållit — att varje köp som inte samtidigt med upprättandet av köpehandlingen åtföljs av förhandsanmälan till inskrivningsmyndighet belades med kännbart vite men dessutom förklarades ogiltigt. I detta sammanhang vill jag peka på den roll som vissa banker och andra kreditgivare spelar då det gäller att förse hyresskojare och fastighetsspekulanter med pengar för hanteringen. Här måste enligt vår mening ingripanden ske mot banker som i strid med sunda affärsprinciper lånar ut pengar vid affärer med hyresfastigheter. Likaså måste ökad vikt läggas vid ingripanden mot den ekonomiska brottslighet som förekommer härvidlag. En av de inkomstbringande verksamheter som spekulanter och hajar ägnar sig åt, framför allt i Stockholm och andra storstadsområden, är svart försäljning av lägenheter. Handeln har stor omfattning och är inte lätt att effektivt bekämpa. Klart är emellertid att större uppmärksamhet, bl.a. från polisens sida, måste ägnas åt bekämpning av sådan verksamhet. Nu förefaller det som om ekonomisk brottslighet i allmänhet och sådan brottslighet på fastighetsoch hyresmarknaden i synnerhet inte ges någon förtur i polisens arbete. De som påstår att s.k. fattigmansbrott ges förtur framför det som brukar betecknas som rikemansbrott synes ha rätt i sina påståenden. I lagutskottets betänkande nr 22 ges en ganska utförlig redogörelse för tidigare behandling och nuvarande förhållanden gällande möjligheterna till och behovet av kontroll av lagfart. Av detta framgår bl.a. att någon övervakning från myndighets sida att lagfart söks inom föreskriven tid inte förekommer samt att inskrivningsmyndighet har befogenhet att förelägga och utdöma vite när den fått kännedom om att lagfartsplikten inte fullgjorts. Omedelbart därefter konstaterar utskottet emellertid att i praktiken är inskrivningsmyndighetens möjligheter att med hjälp av vite framtvinga lagfartsansökan begränsade.

Jag noterade då att det var ett positivt besked men sade också att jag med utgångspunkt i de borgerliga partiernas bostadsoch hyrespolitik under de senaste åren inte hade särskilt stora förhoppningar. Lagutskottet med dess borgerliga majoritet ger heller inte anledning till några större förhoppningar genom ställningstagandet i förevarande betänkande. Utskottet visar i stor utsträckning på vad en projektgrupp inom domstolsverket kommit fram till. Beträffande förluster på grund av försenade lagfartsansökningar framhålls att dessa i vart fall till en del uppvägs av den räntevinst som görs genom ansökningar innan lagfartsskyldighet inträder. Vad har nu detta med den påtalade försumligheten mot gällande bestämmelser att göra? Vidare anför utskottet att den helt övervägande delen lojala fastighetsägare oskyldigt skulle drabbas av ökad byråkrati eller ökade kostnader om åtgärder mot de försumliga skulle sättas in. På vilket område i samhällslivet förekommer det inte att lojala medborgare orsakas besvär för att man skall kunna komma till rätta med de icke lojala? Utskottet framhåller att projektgruppen konstaterat att antalet överlåtelser av hyresoch affärsfastigheter endast utgör 4 26 av hela antalet fastighetsöverlåtelser. Dessa siffror avser, såvitt jag kunnat finna, år 1973 — och alla vet att det är efter den tiden antalet fastighetsaffärer markant ökat! Man talar i utskottsbetänkandet om att de missförhållanden som finns lämpligen bör motverkas med selektiva åtgärder. Vilka selektiva åtgärder kan utskottet tänka sig? Projektgruppen kunde tydligen inte föreslå några, utan skyller på att man inte har kompetens. För utskottets del förefaller det nästan som om det varit mest angeläget att framhålla att man inte får vidta åtgärder som innebär ökat arbete för inskrivningsmyndighet —- inte att införa effektiva åtgärder mot spekulanter och fastighetsskojare. Utskottet framhåller slutligen att det ligger närmast till hands att ingripa mot den ekonomiska brottsligheten med selektiva åtgärder. Man anför också att vissa resultat kan uppnås, om hyresgäster, hyresgästföreningar eller andra intressenter anmäler kända fall av underlåtenhet att söka lagfart. Nu är det faktiskt så, att detta är vad bl.a. hyresgästföreningen i Storstockholm har gjort sedan ett antal år tillbaka. Man har avdelat betydande personella och ekonomiska resurser men har funnit att anmälningar av olika slag oftast inte leder till några åtgärder, bl.a. beroende på brister i lagstiftningen. Så sent som i november månad förra året tillskrev hyresgästföreningen regeringen och begärde åtgärder för sanering av fastighetsmarknaden. Man framhöll då bl.a. att utan ett effektivare stöd från myndigheter och beslutsfattare klarar man inte detta. Man framhöll också att bl.a. sådana lgändringar som de vi föreslår i vpk-motionen är nödvändiga. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 897.

Herr talman! Det råder inga delade meningar om motionärens huvudsyfte, nämligen att komma åt problemet med spekulation och profit i fastighetsaffärer. Det är av största vikt att lagfartsplikten efterlevs och att kontrollen i övrigt av fastighetshandeln är så effektiv som möjligt. Som herr Claeson framhöll har en projektgrupp tillsatts inom domstolsverket med uppgift att göra en översyn över vilka åtgärder som kan komma att vidtas mat försumliga lagfartssökande. Projektgruppen har nyligen avgett en promemoria i ärendet, vilken just överlämnats till justitiedepartementet. Eftersom promemorian är föremål för övervägande i justitiedepartementet, anser utskottet att det f. n. inte finns anledning för riksdagen att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av herr Claesons motion. Jag ber därför att få yrka bifall till lagutskottets hemställan i betänkandet nr 22.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort.

Förslag till lagändringar och åtgärder i syfte att komma till rätta med den fastighetsspekulation som alltmer breder ut sig, särskilt i storstadsområdena, är alltså inte föremål för överväganden inom justitiedepartementet. Det är det vi har efterlyst. Vi har föreslagit detta i motionen, men det enda resultatet av det är alltså att utskottet uttalar: ”Enligt vad utskottet inhämtat är frågan om försenade lagfartsansökningar f. n. föremål för överväganden inom justitiedepartementet. Någon vidare åtgärd från riksdagens sida är därför inte påkallad.” Det är verkligen magert — ja, det är magrare än magert, fru Nilsson i Sunne.
Herr talman! I sak håller vi, som jag sade i mitt tidigare inlägg, helt med herr Claeson. Men eftersom man, trots vad herr Claeson säger, på justitiedepartementet håller på att arbeta med dessa frågor, måste vi väl invänta det initiativ som inom inte alltför avlägsen framtid torde komma att tas och se vad det innebär. Sedan vi granskat det får vi väl i vanlig ordning se om det föranleder någon ytterligare åtgärd. I väntan på detta får vi alltså ge oss till tåls.
Herr talman! Jag tror att varken den borgerliga regeringen eller lagutskottet med dess nuvarande sammansättning, efter den behandling som fru Nilsson i Sunne talar om, kommer att föreslå några konkreta åtgärder. På den punkten hyser jag inte stort hopp.

Herr talman! Modern rättsuppfattning, såväl borgerlig som socialistisk, fördömer i allmänhet den ena människans fysiska och rättsliga förfogande över den andra. Livegenskap, tjänstehjonsoch legostadga, statarsystem eller liknande rättsliga relationer, vilka medger ingrepp i en människas personliga liv, anses oförenliga med ett civiliserat samhälle och ett däremot svarande mått av personlig integritet. På vissa områden har denna respekt för integriteten dock aldrig slagit igenom. Ett av de områdena är barns och minderårigas rättsställning. Att i synnerhet mindre barns rättsliga frihet inte kan vara oinskränkt är en sak och en självklarhet. Men att ta sig rätt till grova integritetskränkningar och godtyckliga personförfoganden är för den skull varken önskvärt eller nödvändigt. Man kan ställa frågan hur många barn som tvingas in på utbildningsvägar som de inte frivilligt fått välja. Hur många undanhålls inte en rimlig utveckling av sin begåvning på grund av föräldrars ointresse och kulturella torftighet? Hur många tonåringar förmenas inte i detta samhälle rätten till ett vettigt sexualliv på grund av sina bigotta och småborgerliga föräldrar? En kanske särskilt stötande sida av dessa oberättigade övergrepp mot minderåriga utgörs av det godtycke vilket utövas i fråga om myndighets beslut av djupt ingripande natur och vilket gäller de underårigas personliga rättsförhållanden. I ett flertal djupt kontroversiella fall, där barnets vilja och anknytning har varit uppenbar, har myndigheterna likväl förbrutit sig utan hänsyn till varje rimlig och förnuftig regel. Ett färskt exempel från en av landets storstäder: En moder får vårdnaden om två pojkar. Den äldste pojken flyttar när han fyllt 17 år självmant över till fadern. Den yngre 13-årige brodern rymmer upprepade gånger från modern till fadern och återförs tvångsvis därifrån. Fadern begär i det läget att få vårdnaden överförd på sig. Pojken rymmer då igen från modern och gömmer sig på tillfälliga tillflyktsorter, eftersom han inte vågar rymma hem till fadern av rädsla för att tvångsvis bli återsänd till modern. Pojken omhändertas för samhällsvård. Detta sker alltså trots att lämpligheten inte har ifrågasatts för någon av de båda tänkbara vårdnadshavarna, de båda föräldrarna, vilket borde vara en förutsättning för ett så drastiskt ingripande. Det beslutas av myndigheterna att han skall placeras i ett fosterhem i Dalarna. Pojkens fader undanhålls vetskap om detta beslut. Pojken berättar vid ett tillfälle gråtande för andra släktingar om att han två dagar senare skall sändas till Dalarna. Trött av den långa striden och i förtvivlan över att avskäras från kontakt med pojken tar då fadern sitt liv. Socialmyndigheten — här en apparat för en osedvanligt kvalificerad hänsynslöshet och inkompetens — gör alltså först ett barn till rymningsfall, utövar tvång i strid med barnets önskan och uppnår slutligen att den ena föräldern begår självmord. Sådana fall kräver inte utredning av familjelagsakkunniga eller av någon annan segsliten svensk mammututredning. Sådana övergrepp skall över huvud taget inte få förekomma. Att de uppträder inom ramen för en lagstiftning, som officiellt proklamerar barnets bästa som vägledande princip, visar bara att lagar på detta område som på så många andra åsidosätts av byråkratin. Sådana fall som detta skall inte utredas. Det skall åtgärdas, och lagens auktoritet, anda och princip skall hävdas. Detta skall ske genom att som vpk föreslagit inskriva i lagen skyldighet att i sådana fall utröna barnets inställning och beakta den samt att i fall där barnet har uppnått tolvårsåldern eller motsvarande mognadsgrad inte utan synnerliga skäl fatta beslut emot barnets tydliga önskan. Tolvårsgränsen är enligt vår mening motiverbar med hänsyn till den långt tidigare mognad som barn numera uppnår jämfört med vad som var fallet vid den tid då gällande praxis formades. En sådan lagändring skulle dessutom kunna utgöra en hälsosam regel för myndigheterna. Som det nu är ser t.ex. en domstol som dömer i en vårdnadstvist aldrig det barn som berörs. Socialnämnderna ser heller inte barnet eller talar med det. Deras utredare förskaffar sig endast i undantagsfall någon xun skap om barnets verkliga behov och verkliga inställning. Jag yrkar bifall till motionen 666 med det tilläggsyrkandet att den däri föreslagna lagtexten skall kunna träda i kraft den 1 januari 1978. Till sist en kort kommentar till varför vpk inte avser att stödja herr Gahrtons motion. Herr Gahrton har kanske känt rätt, men han har enligt vår mening tänkt fel. Bl. a. tycks han vilja uppnå att, som det heter, ett barns relation till en tidigare vårdnadshavare inte störs. Han föreslår därvid en mycket omfattande procedur, där barn skall företrädas av en särskild mer eller mindre oberoende förtroendeman osv. Vi menar att herr Gahrtons förslag innebär en klart reaktionär regel som i viss mån skämmer hans tankegångar i övrigt. Verkligheten är ju — och den bakgrunden måste man hela tiden ha i minnet — att ett stort antal barn i Sverige, på grund av att domstolarnas värderingar i vårdnadsfrågor är 50 år efter sin tid, faktiskt har hamnat hos den sämre av två tänkbara vårdnadshavare. Herr Gahrtons förslag skulle försvåra en korrigering av gamla, felaktiga domslut och därmed också motverka de möjligheter som i något ökad utsträckning har yppat sig när det gäller att låta barn vara hos den bättre vårdnadshavaren, och förslaget skulle också förstärka en reaktionär praxis.

Herr talman! I motionen 1976/77:333 har några socialdemokrater föreslagit en positiv utslagsregel i vårdnadsfrågan. Innebörden är att om två föräldrar tvistar om vårdnaden och domstolen fianer att båda i och för sig är lämpliga vårdnadshavare, så bör den av föräldrarna anförtros vårdnaden som är mest beredd att få till stånd en fungerande gemensam vårdnad. När vi talar om gemensam vårdnad syftar vi både på den juridiska vårdnaden och på den lagliga vården av barnen. Vår utgångspunkt är således att vi för barnens skull måste göra allt för att främja samarbetet mellan föräldrarna i vårdnadsfrågan. Med en sådan utslagsregel som vi föreslår tror vi att många vårdnadstvister, tysta eller öppna, kan lösas upp — ibland t.o.m. innan de ens börjat. Skilsmässoföräldrarna behöver helt enkelt inte vara så rädda för varandra och för att motparten kanske skall missbruka situationen. De måste då också få mycket lättare än nu att undvika att små och överkomliga meningsskiljaktigheter spårar ur till bittra och långdragna strider. Det som skapar vårdnadstvister är ju ofta föräldrarnas rädsla och panik inför hotet att kanske tvingas förlora kontakten med sina barn. Det är viktigt att ge föräldrar som är ense om gemensam vårdnad goda möjligheter att förverkliga denna, men ännu viktigare är det att ge föräldrarna rimliga chanser att — för barnens skull — både bli ense och sedan också förbli ense om gemensam vårdnad. Barnen säger ofta själva: ”Om jag skulle välja mellan mamma och pappa, så skulle jag välja båda.” I debatten om vårdnadsfrågorna har föreslagits att barnet självt borde få välja, i högre grad än nu, vem av föräldrarna det föredrar i händelse av skilsmässa — alltå en enda av föräldrarna. Det kan se ut som ett framsteg, men frågan är väl ändå om man inte bör vara litet tveksam inför förslagen. Enligt min mening förhåller det sig som Berit Frändås sade här i kammaren för två år sedan om förslag i den riktningen: ”För de inblandade parterna uppnås ju inte i det enskilda fallet någon jämställdhet. Det enda som förändras är, att det i högre grad än nu är mannen som blir den utarbetade vardagspappan och kvinnan som blir den halvt främmande person som barnet umgås med ibland på fritiden. För barnet innebär detta i realiteten ingen förbättring.” Vi motionärer menar att hela vårdnadsfrågan är fel ställd redan från början. Vem av föräldrarna? frågar man när svaret borde vara: Båda — detta allra mest för barnens skull. Barnen skiljer sig ju inte från föräldrarna, även om dessa skiljer sig från varandra. Det är möjligt att de som förespråkar att barnet självt skall få välja också har resonerat så och helt enkelt utgått från som säkert att även barnen i en sådan situation svarar: Båda föräldrarna. Men då hade man ju samtidigt kunnat utgå från och bygga vidare på gemensam vårdnad redan i de förslag man lagt fram. Herr talman! Det är naturligtvis med stor tillfredsställelse vi motionärer välkomnar utskottets positiva inställning till våra förslag med avsikt att få till stånd en utslagsregel i vårdnadsfrågan till förmån för gemensam vårdnad.

Det blir undan för undan allt lättare för allt fler föräldrar att för barnens bästa våga lita på varandra i den gemensamma vårdnaden. Det är dock litet förvånande att utskottet inte alls velat stödja vårt förslag till lagteknisk lösning. Någon motivering till avstyrkandet ger man heller inte i betänkandet. Ändå är det väl så, att man bekvämast och enklast informerar om det nya synsättet på det här området genom att ändra i skriven lag. Det är också litet förvånande att utskottet hänvisar till att reglerna om möjlighet till gemensam vårdnad så nyligen har trätt i kraft. Redan vid riksdagsbehandlingen förra året uttalades tydligt av bl.a. utskottet självt det eftersträvansvärda i att närma sig ett läge där gemensam vårdnad blir det normala för alla skilsmässobarn. Lagutskottets alltför försiktiga attityd riskerar att fördröja ett reform arbete som ändå de flesta av oss vill se genomfört så snart som möjligt. Att utskottet nu hänskjuter frågorna till regeringen är en ringa tröst. Vad kan egentligen komma för samlade insatser från det hållet i en fråga där vi möter motstånd från moderaterna, tveksamhet hos centern och en allmän men litet vag välvilja hos folkpartiet? Det blir nog även här vi socialdemokrater som får driva reformarbetet vidare, på samma sätt som vi nu i flera år undan för undan flyttat fram positionerna från en förlegad vårdnadslagstiftning allt närmare den lagstiftning dit vi förr eller senare kommer och där gemensam vårdnad är huvudregel. Herr talman! Jag har i dag inget yrkandet — mot ett enigt utskott vore det inte särskilt realistiskt — men vi motionärer kommer att uppmärksamt följa den här frågan fram till dess lösning.

Herr talman! Jag vill med några få ord beröra lagutskottets ställningstagande till de tre motioner vari det yrkas ändringar i vårdnadsreglerna. Frågan om barns rättsliga ställning kommer fru Lindquist senare att ta upp. En av de tre motionerna är motionen 333 av den föregående talaren, fru Andersson i Kumla m.fl. socialdemokrater. Utskottet yrkar avslag på samtliga tre motioner. Det finns anledning att erinra om att möjligheten för icke gifta föräldrar att få gemensam rättslig vårdnad tillkom först vid årsskiftet. Det är alltså en mycket ny lagstiftning, som vi ännu inte fått någon större erfarenhet av. Innan erfarenheter vunnits anser utskottet det icke vara motiverat att ändra lagen, som fru Andersson i Kumla föreslår i sin motion. Inte heller anser vi det vara lämpligt att begära en utredning, som föreslås i motionen 652 — en utredning som närmast skulle syfta till att göra gemensam vårdnad till huvudregel i vissa fall. Utskottet vill inte heller återinföra den genom fjolårets riksdagsbeslut upphävda delen av en viss paragraf som reglerar beslut om vårdnad. Rätten till gemensam vårdnad infördes med hänsyn till barnets bästa. Just barnets bästa måste vara riktmärke även för övriga ställningstaganden när det gäller lagstiftningen om vårdnaden av barn. Det är självfallet av intresse för riksdagen att få kännedom om hur nya lagar fungerar och hur nya rättigheter utnyttjas av berörda personer. Bl. a. av den anledningen gjorde lagutskottet för några veckor sedan en kort studieresa. Vi fick då tillfälle att träffa bl.a. för barnavården ansvariga tjänstemän. Det framkom vid samtal att intresset hos föräldrarna för gemensam vårdnad hittills varit mycket litet, såväl bland föräldrar som skilts som bland ogifta sammanboende föräldrar. I ett medelstort län hade under de första månaderna av året endast några enstaka par försökt få gemensam vårdnad. Det är egentligen förvånande att så få föräldrar sökt gemensam vårdnad. Om många hade önskat gemensam vårdnad borde det, när reformen träd de i kraft den 1 januari, ha funnits ett stort uppdämt behov. De ekonomiska konsekvenserna kan i viss mån ha motverkat intresset för gemensam vårdnad. Bidragsförskott exempelvis utgår enligt nuvarande regler inte vid gemensam vårdnad. Som fru Andersson i Kumla påpekade uttalade lagutskottet i fjol att vi hade en förhoppning om att den gemensamma vårdnaden i framtiden skulle komma att utnyttjas av så många föräldrar som möjligt. Lagutskottet påpekade även vikten av att de ekonomiska frågorna löstes, så att människor inte av ekonomiska skäl skulle avstå från att pröva systemet med gemensam vårdnad. Inom familjelagsakkunniga övervägs de ekonomiska frågorna, och de sakkunniga kommer i vår att i ett delbetänkande presentera förslag i denna riktning, vilket vi hoppas skall ekonomiskt jämställa föräldrar som valt gemensam vårdnad med övriga föräldrar. När det gäller fru Anderssons i Kumla anförande och hennes försvar för motionen vill jag bara konstatera att utskottet av olika skäl funnit att den lagtekniska lösning hon föreslagit inte är möjlig att genomföra. Utskottets motivering är kort. Men om man börjar granska denna fråga inser man att det är svårt att fastslå vem av föräldrarna ”som är mest beredd att få till stånd —-—-- en gemensam vårdnad”, när föräldrarna inte kan komma överens om den gemensamma vårdnaden. Utskottets ställningstagande innebär att den gemensamma vårdnaden är en rättighet som föräldrar skall få utnyttja när de är överens. Utskottet har däremot inte gått in för att den gemensamma vårdnaden skall vara huvudregel. Herr talman! Med hänsyn till familjelagsakkunnigas aviserade förslag och med hänsyn till den mycket korta tid som reglerna om gemensam vårdnad har gällt föreslår utskottet att motionerna avslås, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skulle vilja säga till herr Olsson i Sundsvall att det är helt klart att den nya synen på gemensam vårdnad har påverkat många familjer. Jag är helt övertygad om att genomslagskraften är större än vad statistiken visar. Den visar ju bara de fall där rättslig vårdnad har begärts. Under förra årets debatt talade man om attitydförändring, och man kan väl säga att den attitydförändringen är här nu. De krav som i dag ställs kommer inte ur ingenting. De kommer allt kraftigare, och det beror på unga föräldrars erfarenheter. Vad jag menade med att lagutskottets försiktiga attityd kan fördröja reformarbetet är att möjligheten inte är utesluten att man ganska snart kan skönja en lösning på de ekonomiska frågorna. Då kvarstår, om jag har förstått det hela rätt, den positiva utslagsregeln, som vi har föreslagit i vår motion, för ett fullföljande av reformarbetet. Jag har tolkat utskottets skrivning så, både i år och förra året, att löser sig de ekonomiska problemen så kommer vi också att lösa resten av problemen.
Herr talman! Fru Andersson i Kumla inledde sin replik med att tala om den gemensamma rättsliga vårdnaden med viss tveksamhet. Det är ju den gemensamma rättsliga vårdnaden som lagen gäller och inte den gemensamma faktiska vårdnaden. På tal om det vill jag erinra om de uppgifter som vi har fått från berörda tjänstemän, där de bl.a. påpekar att människorna tyvärr missuppfattar detta. Många tror att gemensam vårdnad innebär att man delar den faktiska vårdnaden, så att barn är halva tiden hos den ena föräldern och halva tiden hos den andra. Men det är väl en informationsfråga. Om man strävar efter reformer — och med reformer i det här fallet menas att man skall utvidga möjligheterna för gemensam vårdnad — tror jag att man snarare skadar reformarbetet om man börjar ändra en lag som just har börjat tillämpas, innan man har vunnit erfarenheter. I vad gäller de ekonomiska förhållandena, som familjelagsakkunniga arbetar med, kommer förslaget i vår, och det kommer väl som andra betänkanden att gå ut på remiss och prövas av regeringen samt utmynna i proposition till riksdagen. I det fallet har vi ju möjlighet att återkomma till dessa frågor. Jag tror att det är viktigt att först de ekonomiska frågorna löses och att vi sedan får ytterligare erfarenhet av systemet. Först därefter har vi anledning att pröva i vad mån den nuvarande lagstiftningen behöver ändras. I fråga om det förslag till lagstiftning som fru Andersson har i sin motion vill jag påpeka att det är ett enigt utskott som står bakom yrkandet om avslag på både motionen i dess helhet och lagförslaget. Herr talman! Jag vill än en gång yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill bara säga några ord beträffande gemensam vårdnad. Jag har fortfarande samma uppfattning som förra året och jag har ytterligare stärkts i den uppfattningen, att det för barnets bästa inte är någon fördel med gemensam vårdnad. Jag vill sedan understryka det som herr Olsson i Sundsvall har sagt om motionen 333, att den lagtekniskt är svår att förstå, men jag tycker att tanken bakom den kan vara nog så riktig: att ett samförstånd melian föräldrar är mycket viktig. Det är också viktigt i en vårdnadsfråga, t.ex. när det är en mamma eller en pappa som är villig att medverka till att barnet kan umgås med den andra parten, att avgöra vem som skall ha vårdnaden. Därför finns det tre motioner i denna fråga, varav två är moderata — en är min egen. Vi tyckte i utskottet att vi kunde avstyrka alla dessa, därför att lagen har varit i kraft mycket kort tid. Det är av mycket stort intresse och det är inte bara regeringen som följer utvecklingen, det gör riksdagen i allra högsta grad. Jag skall också säga något om barns rättsliga ställning. Barn är en enormt stor grupp i Sverige — det finns 1 700 000 barn. Det är inte bara en stor grupp utan det är en tyst grupp som inte organiserar sig, inte sluter sig samman och inte kan demonstrera. Därför är det särskilt viktigt att vi när vi lagstiftar tänker mycket på hur vi utformar lagreglerna för denna grupp. Jag har i viss mån samma uppfattning som herr Svensson i Malmö, att barn ofta kommer i kläm, särskilt i konfliktsituationer. Det var anledningen till att jag förra året väckte en motion, och jag har verkligen ingen övertro på effekterna av lagregler. Jag tyckte ändå att det kunde vara viktigt att man såg över området för barns rättsliga ställning. Ett enigt utskott tyckte att man skulle göra detta och begärde att en arbetsgrupp skulle tillsättas. Jag är glad att herr Svensson i dag har denna inställning, för förra året hade faktiskt vpk en ljummare inställning. Då sade socialdemokraterna och vpk i ett särskilt yttrande att man inte ville motsätta sig en utredning, men man var inte speciellt för en sådan. Kommittén har i alla fall tillsatts och har, såvitt jag förstår, börjat arbeta. Det är viktigt från många synpunkter, därför att det som måste komma till stånd är en attitydförändring och just att man skall uppfatta barnet inte som föräldrars egendom, inte som någon ägodel. Med risk för att låta patetisk vill jag läsa upp någonting som jag såg i en bok av en författarinna som ägnar sig åt detta. Hon sade: Barnet tillhör inte någon, barnet tillhör sig självt, livet, världen. Det är ungefär så jag menar att man skall uppfatta barnet och även utforma lagreglerna i enlighet därmed. Herr Svensson har ett speciellt yrkande beträffande en paragraf och herr Gahrton vill ändra några andra paragrafer. Utskottet anser att alla dessa frågor kommer att tas upp av denna kommitté, och vi vill alltså inte nu binda oss för något särskilt, utan vi förutsätter att kommittén tar upp dessa frågor. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Några kommentarer till fru Lindquist. Den vackra principen om barnets bästa är ett honnörsord som i synnerhet professionella politiker skjuter framför sig. Bakom sådana manövrer kan dölja sig något olika värderingar och olika motiv. Att vpk i fjol visade en viss skepsis till det varma intresset för barnets bästa från konservativt håll hade sin grund just i att vi inte var säkra på vilka värderingar det var som man egentligen ville främja. Vi ifrågasatte inte den goda viljan hos fru Lindquist personligen. Men vi vet ju att det svenska domarskrået har en mycket könsrollspräglad syn på vårdnadsfrågor. Ofta försöker man med hänvisning just till den högtidliga principen om barnets bästa dölja en konservativ familjesyn, en konservativ syn på föräldrarollerna. Man vågar numera inte säga rent ut t.ex. att man tycker att mamma är den bästa vårdnadshavaren eller att mamma är den bästa vårdnadshavaren för små flickor — det var man naiv nog att säga rent ut för tio år sedan. Nu talar man i stället om barnets bästa, barnets behov av att vara kvar hos den vårdnadshavare där barnet har rotat sig och använder andra mera allmänna fraser för att dölja sina värderingar. Den skeptiska och kanske litet cyniska syn vi har på dessa ting efter att ha sett hur det i verkligheten går till i ett stort antal fall var alltså anledningen till att vi i fjol inte kände någon överväldigande entusiasm för att stödja moderaternas förslag.

Denna förändring skulle i varje fall ha undanröjt möjligheterna till sådana grova fall som det jag här anförde som exempel på hur det ännu i detta nådens år kan gå till här i landet. Till sist bara en kommentar till frågan om gemensam vårdnad. Utan att spekulera över i vad mån man hade kunnat vänta sig något överväldigande genombrott i den frågan efter så kort tid vill jag säga att jag tror att det finns flera negativa faktorer som lagstiftaren skall se upp med i den här frågan. Först och främst har informationen varit synnerligen svag. Man skall också beakta att det i ett par av de mest spridda pressorganen i Sverige omedelbart efter årsskiftet, när lagändringen trädde i kraft, förekom redogörelser där de som nu är ensamma vårdnadshavare direkt och öppet avråddes från att gå med på gemensam vårdnad. Dessa har alltså spritts i hundratusentals exemplar. Det är vad många människor har läst om detta. De har inte fått någon effektiv motpropaganda. Jag har mig också bekant att ensamma vårdnadshavare som varit positivt inställda till propåer om gemensam vårdnad och själva principiellt varit för sådant arrangemang har blivit kraftigt avrådda från detta av advokater som de uppsökt, och detta med hänvisning till att de skulle utsätta sig för godtycke när det gällde det ekonomiska stödet. Dessa advokater har alltså spritt misstro mot själva institutionen, och det är inte så märkligt med tanke på den grundinställning som Sveriges Advokatsamfund tidigare redovisat. Också domarkåren tror jag vi skall se upp med. Det är väl bekant att den också har en kritisk och negativ inställning. Det må den nu ha diskussionsvis, men det får inte påverka domarnas attityd till lagtillämpningen. Jag kan säga att jag själv har en ansökan inne om gemensam vårdnad, men den har legat inne åtskillig tid nu, och den tycks inte bli behandlad med den förtur som vårdnadsärenden enligt praxis skall ha. Den tycks ha försvunnit i byråkratin. Med den sortens attityder kan det vara risk att genomslagskraften för den här reformen blir något begränsad.

Herr talman! Jag är inte alls så säker på att den där ljumheten förra året som herr Svensson i Malmö talar om berodde på att förslaget om barns rättsliga ställning kom från konservativt håll. I det särskilda yttrandet sades nämligen: ”I motsats till vad motionären gör gällande vill vi påstå att samhället på allt sätt strävar att befrämja barns trygghet och rättssäkerhet.” Jag var orolig för att det inte var så väl beställt med detta, och det var anledningen till min motion. Vad vill herr Svensson f. ö. sätta i stället? Är ändå inte barnets bästa den enda ledstjärna man har? Det klankas en del på domstolar, men det är inte bara domstolar som avgör sådana här frågor utan det ankommer på varje förälder att ta ställning. Min erfarenhet från domstolar är att föräldrar i konfliktsituationer väldigt ofta glömmer bort barnets bästa — de tar upp sina egna konflikter som det viktiga och spelar ut barnet mot varandra. Som domare har jag upprepade gånger fått säga till föräldrar: Ni måste komma ihåg att ni skall se till barnets bästa. Egentligen är det synd att herr Svensson som är så samhällsengagerad inte sitter som nämndeman, för då skulle han veta att vårdnadsfrågorna, umgängesfrågorna, frågor där det gäller barns framtid är det svåraste mål man kan ha i en domstol. Jag skulle vilja påstå att de svenska domstolarna prövar de målen med en enorm noggrannhet, och där är verkligen också mänskliga känslor med. Sedan tyckte herr Svensson att det var underligt att jag inte gick med på den lagregel som ni har föreslagit. Men det finns som jag ser det så många lagregler som behöver ändras i detta sammanhang, och jag tror att det är viktigt att kommittén nu får arbeta och ge de förslag som den kan finna lämpliga.
Herr talman! I motsats till fru Lindquist är vi helt övertygade om att det tillägg till föräldrabalken som vi har föreslagit kommer att påverka föräldrarna och stimulera dem att samarbeta för barnets skull. Vi tror också att det ger fler människor ambitionen att enas och att föräldrarna genom en sådan lagregel lägger sig vinn om att undvika inbördes stridigheter. Det måste i sin tur vara ägnat att främja en för barnen trygg och harmonisk utveckling. Det kan heller inte uteslutas att den föreslagna lösningen kommer att utöva en viss press på föräldrarna att gemensamt försöka klara problemen. Jag tycker att man i detta sammanhang inte skall underskatta lagstiftningens betydelse.

Herr talman! Jag skall inte vidare försvara mig mot fru Lindquist. Vad jag sade var ett försvar mot förebråelsen att vi var alltför ljumma. Fru Lindquists senaste anförande illustrerar just att här finns olika infallsvinklar i fråga om synen på vad som är bäst för barnet. Fru Lindquist ser det hela som en domare: här är två rättskraftiga parter som strider om en icke rättskraftig part. Det är så hon upplever det. Vi ser det från en annan utgångspunkt. Vi menar bl.a., vilket vi också förde fram i fjol, att domstolarna inte är lämpliga fora för beslut av detta slag. De må vara samvetsgranna, de må vara uppriktiga, men vi anser inte att den procedur som de representerar och det synsätt som hittills har varit förhärskande gör dem lämpliga att ta itu med dessa svåra fall. Vi har föreslagit en annan procedur. Vi menar att man inte annat än i speciella fall — såsom just övergrepp mot barn — kan sätta upp barnets bästa mot föräldrarna. I vårdnadstvister finns det inte två tvistande parter plus en part som är offer för tvisten utan det är en helhet, ett familjesociologiskt sammanhang som fortsätter att finnas till oavsett alla skilsmässor och som måste bringas att fungera på ett vettigt sätt. Det var huvudtanken bakom idén om gemensam vårdnad, och det var därför vi stödde den. Den får man inte att fungera genom att insistera på att få ta ställning för den ena eller andra parten eller genom att sätta upp barnet mot föräldrarna. Att det uppstår sådana situationer som fru Lindquist talar om, situationer där föräldrarna talar om sig själva, är ju egentligen ingenting som är fel. Det är fel från fru Lindquists synpunkt som domare, i vilken egenskap hon enligt lagen har att beakta barnets bästa. I den egenskapen är hon relativt ointresserad av föräldrarnas konflikter. Men för att ett fungerande familjesociologiskt sammanhang skall kunna vidmakthållas efter en skilsmässa är det tvärtom oerhört viktigt att föräldrarna får tala om de konflikter som föranlett hela tvisten. Kan man få dem att tala om dessa konflikter och på en annan väg än den rättsliga få vissa av dem att upplösa konflikterna eller i varje fall att bli bringade under psykisk kontroll, anser vi att det skapas ett annat klimat, som kraftigt förbättrar möjligheten att åstadkomma en faktisk och — i förekommande fall — också rättslig gemensam vårdnad. Detta är den riktiga målsättningen. Denna målsättning upphör aldrig bara därför att en domstol gjort ett rättsligt utslag i en tvist.

Herr talman! Till fru Andersson i Kumla vill jag säga att jag ser den lagregel som hon föreslår som alldeles omöjlig. Man kan inte lagtekniskt utforma en regel såsom hon har gjort. Sedan vill jag bara säga att det verkligen inte var vår avsikt att i dag dra upp vårdnadsfrågorna till en stor debatt. Om det hade varit avsikten skulle jag mycket väl ha kunnat yrka bifall till den motion som jag själv har väckt. Vi ansåg i lagutskottet efter en mycket ingående diskussion att den debatten kunde anstå, och därför säger jag inte mer om det i dag. Till herr Svensson i Malmö skulle jag vilja säga att det här ändå är fråga om två rättskraftiga parter. Det gäller här två makar. Vad jag vill framhålla är egentligen precis detsamma som herr Svensson vill framhålla, nämligen att ingen tar till vara barnets intressen i de sammanhangen. Det är beklagligt att inte den tanken har kommit fram. Det var detta som var utgångspunkten för min motion redan förra året. Om jag inte minns fel sade utskottet redan då att man i vissa sammanhang skulle kunna tänka sig att vi har ett ombud för barnets rätt. Barnets rätt kommer alltså inte fram i de här konflikterna mellan föräldrarna. Det bara är på det sättet, och det kan väl herr Svensson tro på, när jag efter en lång erfarenhet av sådana här konflikter har kunnat konstatera detta. Man kan fråga och fråga, men föräldrarna är så fast i sina egna konflikter att barnets bästa kommer i andra hand. Därför anser jag — och där är vi tydligen ense — att det viktiga i alla sammanhang ändå är hur barnet har det.
Herr talman! Trots att fru Lindquist kan åberopa juridisk sakkunskap i denna fråga, vill jag ändå hålla fast vid att vårt förslag till lagteknisk lösning mycket väl skulle kunna genomföras. Jag vill också fästa fru Lindquists uppmärksamhet på att jag inte har yrkat bifall till min motion.

Herr talman! Fru Wiklund har frågat mig på vilket sätt övervakning sker av privata skjutvapens förvaring och hur information ges till vapeninnehavare om hur förvaring skall ske. Enligt vapenlagen får ingen inneha skjutvapen utan särskilt tillstånd av polismyndighet. Enskild person kan få tillstånd att inneha skjutvapen endast om han har behov av vapnet och det skäligen kan antas att han inte kommer att missbruka det. Endast om synnerliga skäl föreligger får tillstånd meddelas att inneha pistol eller annat fickvapen eller kulsprutepistol eller annat automatvapen. Tillstånd att inneha skjutvapen meddelas för särskilt angivet ändamål. Den som innehar skjutvapen är skyldig att ta sådan vård om det att det inte uppstår fara för att obehöriga kommer åt vapnet. Skjutvapnet eller en för vapnets funktion vital del samt ammunition skall förvaras under lås. I samband med att tillstånd meddelas till vapeninnehav eller när annars särskild anledning föreligger kan polismyndigheten meddela närmare föreskrifter om hur vapnet skall förvaras. Sådana föreskrifter skall antecknas i det bevis om tillstånd att inneha vapnet som polismyndigheten utfärdar. Bryter vapeninnehavaren "mot föreskrifterna kan han straffas. Dessutom kan tillstånd återkallas. Typfall där särskild förvaringsföreskrift kan vara motiverad är exempelvis när någon innehar ett större antal moderna vapen eller särskilt farliga vapen som fickvapen och vapen av automattyp. Det förekommer även att man från polismyndighetens sida i samband med tillståndsprövning förvissar sig om att förvaringsmöjligheterna är tillfredsställande. När det gäller informationen till vapeninnehavare om hur vapen skall förvaras kan meddelas att rikspolisstyrelsen har låtit trycka en särskild informationsbroschyr Skjutvapen skall förvaras under lås. Broschyren, som har tryckts i nära en miljon exemplar, har sänts ut till samtliga polisdistrikt och särskilda intressegrupper, bl.a. skytte-, jägareoch jaktvårdsföreningar samt till vapenoch sporthandlare. En ny, omarbetad tredje upplaga förbereds f. n. inom rikspolisstyrelsen. En rikstäckande annonskampanj har företagits såväl i dagsoch kvällspress som i vecko och fackpress. Ett särtryck på fem språk av annonsen har utarbetats för invandrare. Även i TV har information förekommit. Vidare har utställningar anordnats i de flesta av landets polisdistrikt i syfte att klargöra bl.a. vad vapenlagen kräver av en vapeninnehavare när det gäller förvaring av vapen. I anslutning till dessa utställningar har särskilda diskussionskvällar arrangerats för att hos allmänheten inskärpa vikten av att förvaringsbestämmelserna för skjutvapen efterlevs. Enligt min mening är det sålunda väl sörjt för informationen på detta område.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Anledningen till min fråga är att vårt kvinnoförbund har fått motioner, där det uttrycks mycket stor oro för de olyckor som har inträffat liksom också för de olyckstillbud som motionärerna känner till men som inte fått samma publicitet som dödsolyckorna. Av statsrådets svar kan man få den uppfattningen att det är väl sörjt för information till allmänheten om hur man skall förvara skjutvapen. Ingen människa vill väl medvetet skada barn — och det är väl i de flesta fall barn som drabbats. De olycksfall och olyckstillbud som har inträffat får väl anses ha berott på slarv vid förvaringen av skjutvapen. Men vad jag tycker är allvarligt i sammanhanget är att alla tyvärr inte har nåtts av den information som lämnats. Jag kan berätta för herr justitieministern att jag bara för några veckor sedan sammanträffade med en person, som tillfälligtvis kom att berätta att han då hade ansökt om licenser för att få övertaga sin avlidne brors vapensamling. Jag nämnde då att det numera är ganska strängt reglerat hur man skall förvara skjutvapen, och det visade sig att han inte hade någon aning om detta. Jag vill påpeka att personen i fråga är en i samhället mycket engagerad och väl ansedd person, alltså inte någon slarver. Jag ringde sedan upp två olika polismyndigheter och frågade dem på vilket sätt de meddelade information om dessa förhållanden och hur pass noggrant de utförde denna uppgift. Jag fick ungefär enahanda svar från bägge ställena, nämligen att man vid införandet av den nya lagen informerat alla nya vapeninnehavare men att man nu antog, att den var så pass bekant att man kanske inte behövde vara lika noggrann. På den ena polismyndigheten svarade man också att den broschyr som statsrådet nu talar om hade tagit slut och att man inte visste, om det skulle tryckas några nya exemplar. Jag menar att detta är en informationsfråga som kanske inte observerats tillräckligt. Min stilla undran är huruvida inte departementet bör överväga att uppmana länsstyrelser och kanske framför allt polismyndigheterna att inte försumma den mycket viktiga uppgift som denna information utgör.
Herr talman! Det är beklagligtvis så att den tryckta informationsbroschyren har tagit slut, men som jag nämnde i mitt svar är en ny upplaga under förberedande, och den kommer att tillställas inte bara alla polismyndigheter utan också andra berörda intressenter. Jag hoppas att dessa åtgärder skall tjäna till en förnyad påminnelse för dem det vederbör att ta mycket noggrann vård om sina vapen.
Herr talman! Jag är mycket tacksam för detta besked. Det är inte länge sedan det förekom en dödsolycka och det har inträffat några sådana inom loppet av något år. Det visar att det brister på någon punkt. Det gäller så pass allvarliga frågor att jag tycker att det är mycket viktigt att informationen till allmänheten följs upp på ett riktigt sätt. Jag är mycket nöjd med det svar som jag har fått.

Herr talman! Fru Marklund har frågat statsministern om regeringen avser att ta initiativ för att göra de allmänna barnbidragen värdebeständiga. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara frågan. I regeringsförklaringen slås fast att det familjepolitiska reformarbetet skall fortsätta. Det gäller bl.a. utbyggnaden av samhällets barnomsorg, ökad personalutbildning för barnomsorgen och utbyggnad av en allmän föräldrautbildning. Vidare slås fast att de allmänna barnbidragen och bostadsbidragen skall förbättras och att föräldraförsäkringen skall byggas ut. I regeringens budgetförslag för nästa budgetår har de familjepolitiska anslagen höjts med ca 1400 milj.kr. Härtill kommer förslag om utbyggnad av föräldraförsäkringen som kommer att tillföra barnfamiljerna ytterligare 500 milj.kr. om året. Bland de ökade familjepolitiska insatser som regeringen föreslagit ingår en höjning av barnbidraget från 1800 kr. till 2100 kr. per barn och år fr.o.m. den 1 januari 1978. Förslag kommer inom kort att läggas fram om en tidigareläggning av denna bidragshöjning till den 1 juli 1977. Frågan om den fortsatta anpassningen av barnbidragen til! prisutvecklingen får bedömas med hänsyn till de ekonomiska resurser som står till förfogande för olika ändamål under kommande år.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. I samband med presentationen av regeringens s.k. krispaket ställde vpk-gruppen fyra frågor. Den första gällde huruvida en höjning av momsen kunde anses stå i god överensstämmelse med givna utfästelser om skattesänkningar, den andra tog upp frågan om utvidgning och förlängning av det beslutade prisstoppet, i den tredje begärdes en redogörelse för skälen till och verkningarna av devalveringen av kronan och den fjärde, den som nu besvarats av socialministern, gällde barnbidragens värdebeständighet. I det sammanhanget framstår det klart att vpk ser frågan om barnbidragens värde som en väsentlig bit i den ekonomiska politiken. Nu har frågorna besvarats vid olika tillfällen och sammanhanget därmed förryckts. Klart är dock att vi ser prishöjningarna, den aviserade momshöjningen och andra verkningar av den förda ekonomiska politiken som ett hot mot bl.a. den utsatta grupp som barnfamiljerna utgör. Socialministern hänvisar i sitt svar till den kommande höjningen av barnbidragen, men anpassningen av barnbidragen, säger socialministern, skall bedömas med hänsyn till de ekonomiska resurserna. Men så har det ju alltid varit, herr socialministern. Detta med höjningar som kompensation för redan inträffade eller kommande prishöjningar är ju ingenting nytt. Sådant förekom också innan såväl centerpartiet, med Rune Gustavsson, som folkpartiet — två av regeringens tre partier —- motionerade om värdebeständighet. Ett par citat: I partimotionen 100, dagtecknad i november 1975, säger centern: "Är gärder bör också vidtas för att mildra verkningarna av prishöjningarna för särskilt utsatta grupper. Till dessa åtgärder hör i första hand en indexreglering av barnbidragen. Det bör ske på så sätt att barnbidragets storlek, i likhet med fokpensionernas, anknyts till basbeloppet.” I fp-motionen 102, daterad i november 1975 sägs: ”Värdet av barnbidraget urholkas i takt med prisstegringarna, eftersom deras värde inte skyddas genom indexreglering. I likhet med folkpensionerna bör enligt vår mening barnbidragen värdesäkras. Det bör ske genom en anknytning till basbeloppet.” Liknande formuleringar hittar man i partimotion från centern i januari 1976. Jag vill fråga socialministern: Är detta också ett mål som man inte nått fram till, och när tror socialministern att man skall nå dit?

Herr talman! Som fru Marklund framhöll har det ställts olika frågor på olika områden. Därför vill jag upprepa vad jag tidigare sagt, nämligen att det största hotet mot tryggheten är när sysselsättningen viker. De åtgärder som regeringen under denna tid har ägnat mycket stort arbete åt är åtgärder för att trygga sysselsättningen. När det sedan gäller värdebeständigheten och åtgärder för att lindra de prishöjningar som uppstår bl.a. genom den höjda momsen har vi aviserat — och det har jag meddelat i svaret — att vi kommer att tidigarelägga barnbidragshöjningen. I stället för den 1 januari 1978 blir det den 1 juli i år. Därmed försöker vi att komma så nära som möjligt det belopp som centern och folkpartiet enligt sina motioner tidigare har krävt, dvs. en indexreglering, där vi begärde att barnbidragens nivå skulle vara 20 926 av basbeloppet.
Herr talman! Jag är naturligtvis överens med socialministern om att sysselsättningsfrågorna är alldeles avgörande, inte minst för barnfamiljerna, där ju också frågan om kvinnornas sysselsättning är en bit av väsentlig betydelse. Men ändå: i den centermotion som jag tidigare citerade ur står det alltså att till de åtgärder som skall användas vid bekämpandet av inflationen hör i första hand — så står det faktiskt — en indexreglering av barnbidragen. När nu socialministern i sitt svar hänvisar till de ekonomiska resurserna måste jag fråga mig varför då en redan tidigare särskilt utsatt grupp skall behöva drabbas hårdast. Menar socialministern att det har varit viktigare för regeringen att använda sin regeringsställning till att sänka skatten för höga inkomsttagare än till att genom en indexreglering göra det viktigaste ekonomiska stödet till barnfamiljerna beständigt? Är det viktigare att höja anslagen till militären än att satsa på barnfamiljerna? Är det mer angeläget att öka stödet till storföretagen än att öka barnfamiljernas ekonomiska trygghet? Vi har just under de senaste månaderna tydligt sett att samregerandet kräver sitt pris, men är det inte ett alltför högt pris för centern att varken fullfölja det krav som man i oppositionsställning drev motionsvägen eller att hålla de löften som man frikostigt strödde omkring sig i valrörelsen?
Herr talman! Jag vill säga till fru Marklund att det som finns inskrivet i regeringsförklaringen har vi också avsett att genomföra under den här treårsperioden, men jag utgår från att fru Marklund är medveten om att det inte finns någon möjlighet att genomföra alla dessa reformer på sex eller sju månader. Sedan har vi i olika situationer klart talat om att vi prioriterar barnomsorgen. De satsningar som görs här är ett samlat program för insatser för barnomsorgerna och familjepolitiken, och där kommer barnbidragen in som ett viktigt led. Jag vill upprepa vad jag tidigare sagt, att den barnbidragshöjning som vi nu tidigarelägger innebär en anpassning till de krav som vi tidigare ställt när vi i motioner har begärt en indexreglering.
Herr talman! Även efter socialministerns senaste inlägg kvarstår det faktum att den indexreglering som från både centerpartiets och folk partiets sida har bedömts som synnerligen angelägen har fått stå tillbaka för som jag angav tidigare, t.ex. stöd till storföretagen, anslag till militären och skattesänkningar för de stora inkomsttagarna. Dessa saker har ju i varje fall fått komma före en värdesäkring av barnbidragen; detta är ett faktum.
Herr talman! Jag trodde att fru Marklund och jag skulle kunna vara överens om att stödet till sysselsättningen var en så oerhört viktig fråga att den hör till dem som bör prioriteras. Det stöd som har givits till företagen är ju också ett stöd för sysselsättningen, fru Marklund!

Herr talman! Fru Skantz har frågat mig om regeringen avser att komma med något förslag om tillägg till sjukpenning vid retroaktiv lön m.m. och i så fall när. Riksförsäkringsverket har i en promemoria som inregistrerades hos socialdepartementet den 7 februari i år lagt fram förslag om att löntagarna vid retroaktiva lönehöjningar genom kollektivavtal skall få rätt till ett särskilt tillägg till sjukpenning, föräldrapenning och militärdagpenning som har uppburits under retroaktivperioden. De nya bestämmelserna avsågs gälla fr.o.m. den 1 januari 1977. Förslaget har remissbehandlats. De sista remissvaren kom in till socialdepartementet den 21-24 mars 1977. Remissbehandlingen har visat att en viss överarbetning av förslaget behöver göras och att en proposition till riksdagen under våren med nya regler tillämpliga från den 1 januari 1977 inte är realistisk. Bl. a. behöver förslagets administrativa konsekvenser övervägas ytterligare. I den fortsatta beredningen kommer givetvis också de samhällsekonomiska hänsynen att spela in. Jag är således inte beredd att nu ge något besked om när förslag om ändrade regler på detta område kan läggas fram.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Jag hoppas innerligt att regeringen inte säger nej till förslaget om retroaktiv sjukpenning, som ju skulle ge många LO-medlemmar samma förmåner vid sjukdom m.m. som tjänstemännen redan har.

Eftersom många försäkrade — 2,5 miljoner — på grund av gällande regler i vissa fall kan gå miste om avsevärda belopp måste det, menar jag, vara angeläget att retroaktiva löneökningar kan leda till justering av bl.a. sjukpenningen. Det var ju när vi hade en socialdemokratisk regering och Sven Aspling var socialminister som socialdepartementet till riksförsäkringsverket översände ett flertal motioner om retroaktiv sjukpenning för beaktande, bl.a. nio motioner från Handelsanställdas förbund. Riksförsäkringsverket utarbetade, tycker jag, mycket snabbt ett förslag till regler om retroaktiv sjukpenning. Förslaget lämnades — det har socialministern redan nämnt — den 4 februari och sändes ut på remiss den 9 februari, och remisstiden gick ut den 10 mars. Det gjorde att man fick uppfattningen att det skulle komma en proposition. I svaret talar socialministern om administrativa konsekvenser, och jag vill ställa en direkt fråga: Vad är det? Han talar också om samhällsekonomiska hänsyn. Riksförsäkringsverket hade ju i sitt förslag utarbetat olika alternativ, och nog kunde man ha tillsatt en arbetsgrupp som mycket snabbt hade sett över dem. Jag tycker nämligen att det är orimligt att det skall vara som det nu är, att man inte får den ersättning som man borde ha.

Herr talman! Det här problemet har inte blivit överhängande just under de sju månader jag har varit socialminister, utan det har naturligtvis funnits tidigare. Jag fick en direkt fråga: Vad är administrativa konsekvenser? Enligt riksförsäkringsverket fordras det för att klara den här saken minst 330 årsanställda, och det kostar ungefär 20 milj.kr. Man måste nämligen göra det här arbetet på manuell väg, om man skall klara det. Försäkringskasseförbundet tillstyrker förslaget under förutsättning att administrationsfrågorna kan lösas och erinrar också om den administrativa belastningen på kassorna till följd av andra reformer. Det är detta som gör att det inte finns möjlighet att genomföra en sådan här reform på den korta tid som riksförsäkringsverket har föreslagit, alltså fr.o.m. den 1 januari i år. Som jag sade krävs det ju 330 årsanställda, och arbetet skulle därtill ske på mycket begränsad tid. Detta har framkommit från olika remissinstanser, och det känner fru Skantz säkerligen till. Annars har jag samma principiella uppfattning som fru Skantz, nämligen att vi bör komma fram till en lösning så att även de som nu inte omfattas av den här rätten skall kunna få ut tillägg till sjukpenning retroaktivt.
Herr talman! Jag tackar för det kompletterande svaret. Det är orimligt att vissa personer får en underkompensation vid bl.a. sjukdomsfall bara därför att avtalen inte är klara, och jag tycker heller inte att dessa personer skall få lägre sjukpenning bara därför att man inte klarar av det administrativa — utbetalningen av sjukpenning. Jag har kanske en annan tilltro än vad socialministern har till arbetsgrupper och till det arbete som man kan utföra i dem om viljan verkligen finns att förbereda en reform. Reformen borde kunna genomföras i anslutning till de förhandlingar som vi nu befinner oss mitt uppe i. Jag tror att väldigt många löntagare har förväntat sig detta. Jag vill bara uttrycka den förhoppningen att detta fortfarande skall vara möjligt, och jag tror att om socialministern verkligen vill så är det också möjligt att få förslaget att träda i kraft den 1 januari.
Herr talman! Jag tror att fru Skantz förstår att den administrativa delen inte är så enkel. Det rör sig om 330 årsanställda, och för den korta tid som blir aktuell för den här reformen skulle det betyda ungefär fem gånger 330, om det skall fungera. Det gäller också att få arbetskraft som kan sysselsättas under så kort tid. F. ö. hänvisar jag till vad som sagts av Försäkringskasseförbundet, som ju är involverat i detta och som törde förstå de här problemen.
Herr talman! Jag känner väl till det yttrande som Försäkringskasseförbundet har lämnat. Man säger att man kan klara av utbetalning av den retroaktiva sjukpenningen om man kan tänka sig att handläggningstiderna blir längre än vad som sägs i riksförsäkringsverkets förslag. Man menar att det vore möjligt, om ärendena t.ex. kunde behandlas under fyra eller fem månader i stället för under två månader. Det är genom att diskutera sådana alternativ man kan tänka sig att lösa den här frågan. Det vore också intressant att veta om regeringen haft kontakt med LO och TCO. Det hade riksförsäkringsverket när de skrev sitt förslag. Jag har noterat att när man skickade ut förslaget på remiss, då heter det i skrivelsen att LO och TCO bereds tillfälle att avge yttrande, medan det när det gäller statens avtalsverk och riksrevisionsverket heter att dessa anmodas att avge yttrande. Jag känner inte till om detta är något nytt när det gäller remissförfarande, men jag har uppmärksammat det.
Herr talman! Vi kan naturligtvis inte anmoda olika förbund att avge yttrande — det är detta som är anledningen till att man skriver så. Jag tror att fru Skantz förenklar frågan litet. Hon kan knappast peka på att man i något sammanhang kunnat genomföra en sådan här sak på så kort tid som det här gäller. Man måste utbilda arbetskraft och få den deltidsanställd — det är ju bl.a. detta det handlar om.
Herr talman! Jag håller helt med socialministern om att ju längre beslutet dröjer, desto svårare blir det att klara reformen. Hade man fattat beslutet på ett tidigt stadium, så hade det varit möjligt att anställa och utbilda personal. Men om man dröjer med beslutet så blir det svårare, det är jag helt införstådd med.

Herr talman! Herr Ingemund Bengtsson i Varberg har frågat mig när regeringen avser att fatta beslut rörande utbyggnaden av Hylte Bruks AB. Regeringen kommer inom kort att fatta beslut angående Hylte Bruks AB:s ansökan den 17 december 1975 om tillstånd att enligt 136 a § byggnadslagen utvidga verksamheten vid bolagets massafabrik och pappersbruk i Hyltebruk.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min fråga. Det har varit en ovanligt lång väntan, men jag har tänkt som så att bostadsministern säkert vill kunna ge mig ett positivt besked och därför väntar med att lämna svaret. Om så hade varit fallet hade dröjsmålet varit helt ursäktligt. Jag trodde att bostadsministern skulle säga att regeringen i dag har beslutat att ge det begärda tillståndet. Det förefaller kanske kinkigt att inte vara nöjd med svaret att regeringen ”inom kort” kommer att fatta beslut. Men det förhåller sig så att svar av den innebörden har lämnats till de inblandade i flera månader. Jag vill gärna säga till bostadsministern att utgången av det här ärendet är av stor betydelse inte bara i kommunen Hylte utan även i länet. Den planerade utbyggnaden ger välkommen sysselsättning på både kort och lång sikt i en avfolkningskommun. Den här frågan har inte bara intresse för Halland och för Hylte. Vi skall komma ihåg att riksdagen 1975 beslutade att vi inom fem år skall ha obligatorisk insamling och återvinning av allt avfallspapper från hushållen och kontoren. Det stod då helt klart att det var nödvändigt att bygga ut industrin för att klara återvinningen. Att regeringen inte har gett besked ännu tycker jag är underligt, bl.a. från den synpunkten att regeringsdeklarationen så klart talar om nödvändigheten av återvinning. Det aktuella företaget var tidigt ute — redan i december 1975, som framgår av svaret. Bostadsministern vet ju att investeringsviljan inom svenskt näringsliv för dagen inte är överdrivet stor. Och här har vi alltså ett företag som sedan några månader är berett att göra en stor satsning, som ger jobb på kort och lång sikt. Jag hoppas verkligen att statsrådet med uttrycket ”inom kort” menar att regeringen om några dagar kommer att lämna det begärda beskedet och självfallet att det blir ett positivt sådant.
Herr talman! Jag kan försäkra herr Ingemund Bengtsson att regeringen är väldigt angelägen om för det första att det investera§ i industrier och för det andra att det ges sådana möjligheter att vi får fart på pappersinsamlingen i kommunerna. Men herr Bengtsson är väl medveten om att det inte bara är Hylte Bruks AB som har ansökan liggande inne, utan att även flera andra företag har det. Sammanlagt rör det sig om en utbyggnad för återvinning av 300 000 ä 400 000 ton. Så mycket avfallspapper kan vi inte med bästa vilja i världen samla in här i landet. Därför måste vi göra en samlad bedömning, och vi har då haft att invänta remissutfall även för de andra företagen som sökt tillstånd. Vi har verkligen arbetat så snabbt som vi har kunnat med det här, och jag upprepar vad jag sade i svaret, att vi inom kort skall lämna ett besked. Jag kan i dag inte säga om beskedet dröjer några dagar eller några veckor, men besked skall komma — vi är mycket angelägna om det.
Herr talman! Jag är väl medveten om att det finns ett par andra företag som också vill bygga ut sin verksamhet för att medverka till den återvinning som riksdagen har beslutat om —- moderaterna följde inte med oss i beslutet 1975. Det förvånar mig något att bostadsministern har den uppfattningen att det inte skulle bli så mycket pappersavfall. Riksdagen beräknade ju att den obligatoriska insamlingen skulle ge 300 000 ton, och det skulle väl räcka till råvaruförsörjningen för de företag som begär att få bygga ut. Det är en fantastisk råvarutillgång — 300 000 ton betyder 4 å 5 miljoner medelstora träd. Vid den tidpunkten ifrågasatte inget remissorgan den beräkning som då gjordes. Har man inom regeringskansliet kommit fram till en annan beräkning måste det bero på att man inte har varit tillräckligt aktiv när det gäller att stimulera kommunerna i denna verksamhet. Det var helt klart då och är helt klart nu att industrin måste byggas ut för att klara uppgiften som samhället har lagt på dem. Remissyttrandena för detta företag var färdiga för länge sedan, och det finns inget remissorgan, mig veterligt, som har avstyrkt detta. Det finns ingen som helst anledning att begära nya remissyttranden för att det har kommit en ny regering. Jag vädjar till bostadsministern: Se till att det kommer ett positivt beslut mycket snart och åberopa regeringsdeklarationen om några tredskande kolleger i regeringen inte är med på detta!
Herr talman! Även om man är optimistisk till insamlande av papper som herr Bengtsson är — och jag vill också vara så optimistisk — så räcker det ändå inte till för alla de ansökningar som ligger inne. Därför pågår också diskussionerna om eventuell import om företagen kan förete sådana avtal. Det är inte fråga om att ha en ny remissomgång, men för ett av företagen som har sökt är den vanliga remissomgången ännu inte klar, och vi har velat ha en samlad bedömning. Vi kan inte, när det inte finns råvaror till alla ansökningar, plocka en i sänder, utan alla måste få vara med i slutomgången.
Herr talman! Min optimism bygger helt på det beslut som riksdagen fattade 1975 och de grundliga utredningar som då hade företagits om en obligatorisk skyldighet för kommunerna att samla in tidningspapper —- det skulle ge detta tillskott. Ingen ifrågasatte det då, och jag befarar att det är regeringens bristande aktivitet på detta område som inneburit att man räknar med ett lägre antal ton. Men jag tror fortfarande att den beräkning som riksdagen baserade sitt beslut på är riktig. Sedan vill jag tillägga, fru bostadsminister, att detta företag har klarat sin råvaruförsörjning, det har kontrakt på import, så det är ingenting att vänta på.
Herr talman! Vi kan vara lika optimistiska om utfallet av insamlingen, jag vill vara så optimistisk. Men det talades då om ungefär 300 000 ton och i ansökningarna fanns det ett behov av nära 400 000 ton. Där finns det ändå en skillnad att fylla ut, och jag hoppas att det kan ske genom utlandskontrakt som blir någorlunda långvariga.

Herr talman! Herr Carlsson i Tyresö har frågat mig varför regeringen ännu inte framlagt någon proposition som visar de verkliga möjligheterna att spara energi i bostäder m.m. R Fru Dahl har frågat mig när regeringen kommer att lägga fram den utlovade propositionen om ytterligare åtgärder för energibesparing i den befintliga bebyggelsen. Eftersom båda frågorna berör samma område besvarar jag dem i ett sammanhang. Jag har i ett frågesvar till herr Carlsson i Tyresö den 15 februari 1977 sagt att regeringen då bedömde det möjligt att lägga fram en proposition till riksdagen, i anledning av bl.a. planverkets rapport angående möjligheter att spara energi i den befintliga bebyggelsen, redan under våren 1977. Planverkets rapport har nu remissbehandlats. Remissmaterialet är ytterst omfattande och kvalificerat. Vi har därför ansett det angeläget att ytterligare kunna bereda innehållet i remissvaren. Därjämte kommer statens planverk att till regeringen inom de närmaste månaderna överlämna en ytterligare överarbetning av sin rapport. Tillsammans med det arbete som bedrivs inom ramen för energikommissionens verksamhet kommer vi därmed att förfoga över ett underlag som är avsevärt mer omfattande och genomarbetat än det vi f.n. har. Detta är skälet till att vi nu har valt att ej lägga fram någon proposition redan under våren. Som svar på fru Dahls fråga vill jag med hänvisning till vad jag nu har anfört meddela att regeringen avser att lägga fram förslag till riksdagen angående ytterligare energibesparande åtgärder i byggnadsbeståndet i sådan tid att dessa kan behandlas av riksdagen under hösten 1977.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Olsson för svaret. I valrörelsen lovade centern att man genom energibesparing i bostäder skulle spara så mycket el som motsvarade 13 kärnkraftsreaktorer och lika mycket till. Som alla kommer ihåg påstod herr Fälldin att det hela var mycket enkelt. Det var bara kärnkraftsentusiaster bland socialdemokraterna som inte insåg det, enligt centerledaren. Centern vann valet, och vi väntade naturligtvis att man då omedelbart skulle verkställa sin storstilade sparplan. När vintern gick utan att något hände ställde jag i mitten av februari en fråga till fru Olsson om hur mycket el regeringen bedömde det möjligt att spara, då man nu hade hunnit ta del av planverkets rapport. Statsrådet Olsson svarade då att hon inte kunde göra några definitiva utsagor förrän remissbehandlingen var klar. De tvärsäkra uttalandena från valrörelsen var alltså redan borta. Fru Olsson uttalade emellertid att man satt en kort remisstid för att regeringen så snart som möjligt ville underställa riksdagen frågan. I en replik preciserade sig fru Olsson till de sista dagarna i april. Nu är vi där, och vi får beskedet att regeringen valt att ej lägga fram någon proposition under våren. Ni skulle alltså med hjälp av er sparplan stoppa kärnkraften senast 1985. Det innebär att det är bråttom, mycket bråttom. Ändå låter ni den första vintern gå utan att ni lägger fram de förslag ni gick till val på. Sedan kommer planverkets rapport som inte på långa vägar skulle ge det sparande ni utlovat, men ändå drabbas ni av beslutskramp och skjuter frågan ytterligare på framtiden. Det här innebär ju att också nästa vinter går utan att någonting rejält händer. Varför denna oförmåga från regeringens sida att fatta beslut? Jo, därför att löftena i valrörelsen låg så enormt långt från verkligheten. För varje månad som går hamnar ni i en allt omöjligare situation om ni inte öppet och ärligt erkänner att ni vilseledde svenska folket. I februaridebatten sa jag: ”Men sanningens ögonblick kommer och det blir bara värre, herr talman, ju längre regeringspartiets företrädare skjuter på det slutliga och riktiga svaret.” Därför sitter fru Olsson i sin statsrådsbänk utan sparplan, utan proposition och utan att ens kunna uppfylla sitt löfte från februari månad i år. Men jag tror faktiskt att statsrådet Olsson har lärt sig en hel del om energihushållning under tiden och därför upprepar jag min fråga från februari: Hur många reaktorer anser statsrådet att det går att spara sedan statsrådet tagit del av planverkets och remissinstansernas material?
Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret. Till skillnad från Ingvar Carlsson fick jag också ett konkret besked: Den så många gånger till i år utlovade propositionen om ytterligare åtgärder för energisparande i bostäder kommer inte förrän nästa riksdag. Regeringen orkar inte till detta riksmöte lägga fram förslag till åtgärder grundade på den rapport från planverket, som nu föreligger och har remissbehandlats. Ändå spelade den sparplan som skulle grundas på denna rapport en huvudroll i valrörelsens slutskede. Ändå har den, när den nya regeringen i olika sammanhang presenterat sitt program för energisparande, framhållits som ett mycket viktigt inslag. Det besked som bostadsministern lämnade här i dag är en svår besvikelse för alla som är angelägna om att vi snarast möjligt gör allt för att dra ner energikonsumtionen genom effektiva och beslutsamma sparåtgärder. Det är ytterligare en i raden av de svåra besvikelser som drabbat de människor som satte sin lit till centern när det partiet ställde i utsikt omedelbara lösningar på problem som med rätta oroade många människor och dem som trodde på centerns deklarationer att detta parti hade större vilja och beslutsamhet att driva dessa frågor än alla andra. I vårt energiprogram och i 1975 års energibeslut är sparandet en huvudfråga. Medan vi hade regeringsmakten satsade vi betydande resurser för att spara energi. Vi har i oppositionsställning fortsatt att lägga förslag om sådana åtgärder. Det har varit så mycket nödvändigare som den nya regeringens praktiska politik har inneburit en lägre ambitionsnivå än vår. Därför kan vi inte nöja oss med det besked som regeringen nu har lämnat. Visserligen kan vi inte i bostäderna spara så mycket el att kärnkraften blir onödig. Men vi kan skära ner förbrukningen av el och framför allt av olja. Därför måste ytterligare ansträngningar göras. Men de ansträngningar som görs måste vara realistiska. Planverkets förslag har utsatts för en ganska omild behandling av remissinstanserna — det är verkligheten bekom de oklara och förskönande orden i Elvy Olssons svar — och vi måste självfallet ta hänsyn till detta. Redan i januari föreslog vi i en partimotion att vi genom en försöksverksamhet i Norrbottens län skulle skaffa oss ett bättre underlag än vi har i dag för att kunna bedöma effekten av olika sparåtgärder. En sådan försöksverksamhet skulle samtidigt spela en positiv roll i den mycket svåra sysselsättningssituation som råder i Norrbotten till följd av regeringens politik. Det förslaget avslogs av riksdagsmajoriteten. Nu har flera viktiga remissinstanser föreslagit en sådan försöksverksamhet. Då borde regeringen kunna svälja prestigen och ompröva sitt tidigare ställningstagande.

Herr talman! Jag tycker verkligen att både herr Carlsson i Tyresö och fru Dahl starkt överdriver betydelsen av att vi senarelägger propositionen. När vi uttalade förhoppningen att vi skulle kunna lägga fram den i slutet på april var vi starkt medvetna om att vi arbetade med mycket smala marginaler. En del av remissvaren kunde inte lämnas inom den tid som vi hade satt — vi hade satt en mycket kort remisstid. Många viktiga remissvar kom därför senare. Av den anledningen kunde vi inte lägga fram ett genomarbetat förslag nu i april utan tvingades skjuta det litet längre fram i tiden, men så att riksdagen ändå skall kunna fatta beslut i höst. Frågorna om energibalansen är inte mitt departements bord, herr Carlsson, därför tar jag inte ställning till dem. Vi har ju, fru Dahl, tillfälle att debattera våra ambitioner i fråga om energisparande i eftermiddag när vi skall behandla energipropositionen.

Herr talman! Det var ganska häpnadsväckande att höra fru Olsson säga att vi överdriver betydelsen av att regeringen nu skjuter på propositionen. Löftet var ju att man senast 1985 skulle avskaffa kärnkraften. Och så låter regeringen de två första vintrarna gå utan att vidta några reella åtgärder. Det är faktiskt så att 20 96 av vår elkraft i dag kommer från kärnkraften. Skall ni ha en chans att uppfylla en bråkdel av ert löfte är det utomordentligt bråttom. Statsrådet Olsson sade att det inte gick att lägga fram ett genomarbetat förslag i april. Men det var ju så enkelt i valrörelsen! Det var bara ovilja hos socialdemokraterna som gjorde att man inte praktiskt taget omedelbart kunde sätta i gång en avvecklingsplan och ta bort kärnkraften! Varför har det nu så plötsligt blivit besvärligt när ni själva kommit i regeringsställning? Slutligen säger statsrådet Olsson att detta med energibalansen inte är hennes bord. Det tror jag är det värsta jag hittills hört i energidebatten. Bostadsdepartementet har ansvaret för energisparandet i fastigheter. Jag hade det ansvaret under valrörelsen och deltog mycket aktivt i debatten. Det är detta sparande som skall ersätta de 13 reaktorerna, men fru Olsson svär sig fri från det ansvaret i energidebatten. Jag skall inte falla min efterträdare i ämbetet, men jag vill konstatera att det finns tre alternativa svar. Det är för det första att ni står för löftet om de 13 reaktorerna, för det andra att ni inte nådde riktigt fram på detta område heller och att ni i stället kan spara någonting på mellan 0 och 12 och för det tredje att statsrådet inte riktigt vet hur många reaktorer det är. Jag skulle vara tacksam för att få veta vilket av de här tre svarsalternativen som är det riktiga.

Herr talman! Jag kan försäkra, fru Olsson, att vi i eftermiddagens debatt kommer tillbaka till diskussionen om ambitionsnivån. Men jag vill ändå upprepa min fråga nu: Är ni beredda att svälja prestigen och ta upp frågan om en försöksverksamhet i Norrbottens län? Det är en viktig fråga, om det nu är som ni säger, då ni faktiskt erkänner att ni inte har det underlag för att nu ta ställning som ni i höstas så säkert påstod att ni hade. Varför kan ni då inte medverka till att vi får en försöksverksamhet, som ger oss ett bättre underlag för besluten än det som vi har i dag? Fru Olsson säger ju i svaret: ”Remissmaterialet är ytterst omfattande och kvalificerat.” Det är riktigt! Och många av remissinstanserna har uttalat sig för en försöksverksamhet. Jag kan nämna vilka dessa remissinstanser är. Det är AMS, industriverket, länsbostadsnämnden i Värmland, Näringslivets byggnadsdelegation, Chalmers tekniska högskola och Ingenjörsvetenskapsakademin. Jag tycker att vi skulle ta fasta på de förslagen och verkligen göra någonting konkret nu, om vi är angelägna att nå resultat. Sedan vill jag säga att det finns en annan sak i bostadsministerns svar som bekymrar mig mycket. Det är den tvetydighet som ligger i att hon å ena sidan säger att beslut i denna fråga och överväganden som underlag för propositionen skall samordnas med energikommissionens arbete och att hon å andra sidan säger att förslag skall framläggas så att vi kan fatta beslut i höst. Men energikommissionens förslag kommer ju inte att framläggas förrän under nästa vår. Jag måste då fråga: Är denna tvetydighet medveten? Är det så att förslaget kommer i höst utan samordning med energikommissionen, eller skall det komma samtidigt med de förslag som grundar sig på kommissionens bedömningar? Eller är det kanske så att denna tvetydighet är medveten för att förbereda oss på att förslaget inte heller kommer till hösten utan att det blir ytterligare en försening?
Herr talman! Jag konstaterar att det största oppositionspartiet verkligen har stora förväntningar på att den nya regeringen skall arbeta mycket snabbt och orka med mycket som socialdemokraterna i regeringsställning inte klarade av. Men jag vill också säga att om ni hade lyssnat på oss litet tidigare och själva påbörjat ett arbete för att spara energi, bl.a. i byggnader, så kanske vi hade kommit en bit längre på vägen än vad vi är i dag. Jag vill säga till fru Dahl att den utlovade propositionen, som vi hade ambitionen att framlägga i april men som nu kommer senare och får behandlas av riksdagen i höst, gäller ändringar i byggnadsstadgan och inte de förslag som ni förde fram i den motion som ni väckte under den allmänna motionstiden. Det jag sagt om energikommissionen är verkligen medvetet. Vi skall naturligtvis inte låta allt det arbete som utförts av energikommissionen ligga i en byrålåda eller någon annanstans till dess allting är klart, utan vi skall naturligtvis successivt dra nytta av det materialet. Sedan är det en annan sak att de stora frågorna kommer att behandlas senare, men det hindrar inte att vi drar nytta av det materialet för att kunna fatta beslut tidigare.
Herr talman! Jag vill till statsrådet Olsson säga att det inte var vi som skapade de orealistiska förväntningarna om sparande på energiområdet. Vi lade fram ett väl underbyggt förslag. Det var centerpartiet som skapade dessa förväntningar hos stora väljargrupper. Tyvärr måste jag konstatera att statsrådet Olsson inte heller i dag använder sig av möjligheten att öppet och ärligt erkänna att ni vilseledde väljarna och inte kan leva upp till löftena. Det vore annars enda sättet att få denna debatt ur världen. Ni fortsätter att framhärda, och därför kommer ni att leva med denna debatt, som kommer att bli till ett fortsatt elände för er själva. Vi kommer att känna ansvaret att fortsätta att granska er verksamhet på denna punkt.
Herr talman! För det första får jag med beklagande konstatera att bo Torsdagen den stadsministern inte vill ta fasta på förslaget att nu genomföra en för 28 april 1977 söksverksamhet så att vi får ett bättre underlag och samtidigt kan bidra — till att förbättra sysselsättningen i Norrbotten. Det är ett negativt besked Meddelande om både för dem som är intresserade av energisparande och för dem som = interpellationssvar vill värna om sysselsättningen i Norrbotten. För det andra är det inte bara förhoppningar som regeringen har uttalat — Om åtgärder för att om att kunna lägga fram denna proposition. I t.ex. den propositions = förhindra utsläpp förteckning som lämnades till riksdagen den 25 februari finns denna av processavloppsproposition upptagen med ett löfte om att den skall läggas fram i april. — vatten från För det tredje vill jag såsom ledamot av energikommissionen säga stärkelsefabriker att vi, fastän vi verkligen arbetar intensivt, på grund av att regeringen försenade igångsättningen av vårt arbete inte förrän nu har fått i gång de olika undergrupper som sysslar med att samla in material. Jag vill starkt ifrågasätta om det ens under hand kan komma något material från energikommissionen, vilket kan spela någon större roll för propositionsskrivandet under sommaren eller förhösten. Därför kvarstår min misstanke om att tvetydigheten i skrivningen är medveten och att vi kommer att få uppleva en ytterligare försening.
Herr talman! Med hänvisning till 6 kap. 1 § riksdagsordningen får jag meddela att min avsikt har varit att den 29 april 1977 besvara herr Sandbergs interpellation om blyfri bensin. Men med hänsyn till planeringen av kammarens arbete har jag nu överenskommit med herr Sandberg om att besvara hans interpellation den 10 maj 1977.
367, och anförde: Herr talman! Herr Bladh har frågat mig om regeringen är beredd att vidta sådana åtgärder att stärkelsefabrikerna i fortsättningen dels förhindras sprida ut sitt processavloppsvatten under månaderna september-december, dels tvingas genomföra en långtgående rening av avloppsvattnet. Undersökningar visar att utsläppen av s.k. fruktsaft, innehållande stora 19 mängder organiskt material och närsalter från stärkelsefabriker, åtminstone lokalt kan förorsaka skador på miljön i form av syrebrist m.m. Samtliga de sex stärkelseindustrier som i dag finns i landet har hos koncessionsnämnden för miljöskydd ansökt om tillstånd till fortsatt verksamhet. Koncessionsnämndens behandling av ärendena pågår f. n. Därvid kommer bl.a. de i frågan påtalade utsläppen av föroreningar att prövas. För egen del anser jag det angeläget att effektiva åtgärder så snart som möjligt vidtas, så att man kommer till rätta med de redovisade miljöproblemen. Härvid bör man eftersträva metoder som möjliggör tillvaratagande av den råvaruresurs som fruktsaften utgör. Vid bedömningen av hur långt gående krav på åtgärder som skall ställas måste miljökraven emellertid vägas mot andra samhällsintressen, bl.a. sysselsättningsintressena. Denna avvägning får göras inom ramen för pågående prövning enligt miljöskyddslagen. Jag kan inte här föregripa denna prövning genom att nu uttala mig närmare om vilka åtgärder som bör vidtas.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Bakgrunden till min fråga är följande. Landets stärkelseindustri är helt förlagd till Kristianstads och Blekinge län, där också råvaran potatis odlas. Efter en på 1950-talet inledd strukturrationalisering kvarstår i dag sex stärkelsefabriker, alla med svåra miljöproblem i samband med sin verksamhet. Två av fabrikerna släpper ut sitt starkt förorenade, kvävehaltiga processavloppsvatten direkt i Östersjön. De övriga fabrikerna sprider ut sitt avloppsvatten på mark runt omkring fabrikerna. Utspridningen motsvarar 10-20 gånger högre kvävegivor än jordbruket normalt använder. Den sammanlagda mängden biologiskt syrekrävande avloppsvatten från stärkelseindustrin motsvarar ungefär det orenade avloppsvattnet från en miljonstad. Miljövårdsmyndigheterna har efter flera års ansträngningar nu drivit igenom kravet att stärkelseindustrins verksamhet skall prövas enligt miljöskyddslagen. I sina ansökningar till koncessionsnämnden för miljöskydd föreslår fyra stärkelsefabriker en fortsatt utspridning av sitt processavloppsvatten på odlad mark i närheten av fabrikerna. Givorna kommer visserligen att minskas avsevärt, men utspridningen avses fortfarande ske under olämplig tid på året, nämligen september-december, dvs. under själva kampanjtiden. Om utspridning sker under denna årstid föreligger stora risker att kvävet omvandlas till nitrat och förorenar grundvattnet med höjd nitrathalt som följd. En grundvattenförstöring av detta slag innebär förstöring av en naturresurs för mycket lång tid. Det tar nämligen flera tiotal år innan naturen bytt ut det förorenade grundvattnet mot nytt, opåverkat vatten. Detta är således en verkligt stor miljöoch principfråga, vars följdverkningar vi kanske inte i dag kan helt överblicka. Det ansökta förfaringssättet underkännes helt av miljövårdsexperter, som förordar att processavloppsvattnet renas och långtidslagras samt därefter sprids ut på vall eller annan lämplig gröda under sommaren, då växtligheten kan ta hand om kvävet hos avloppsvattnet. Expertförslaget innebär en måttlig merkostnad för stärkelsefabrikerna, och man kan säga att här vägs god miljö mot ekonomiska ting, men ekonomiska synpunkter får inte fälla utslaget. Jag hoppas att statsrådet vidtar åtgärder som är miljövänliga och grundvattenbevarande, i enlighet med experternas förslag. I svaret kan jag läsa mig till att statsrådet anser detta vara en angelägen fråga, och jag bedömer därför svaret som positivt.

Herr talman! Under rubriken Teknisk utveckling m.m. behandlas vpkmotionen 940, vilken innehåller ett yrkande som är ett delyrkande i vpk:s datamotion. Vi kräver att STU skall anvisas 5 milj.kr. för igångsättande av forskningsoch utvecklingsarbeten för uppbyggnad av arbetsmiljöregister och näringslivsregister. Vi har ställt detta krav därför att datatekniken ger stora möjligheter till insamling och sammanställning av information och fakta. Datatekniken är heller inte bara en teknisk utan framför allt en politisk fråga. Den som har makten i samhället styr nämligen datateknikens utnyttjande. Det är otvivelaktigt så att datatekniken mycket påtagligt påverkar människors arbetsliv. Den används numera i mycket stor utsträckning i företagen för att styra produktionen, och därmed styrs också de som arbetar. Inflytandet över datauppläggningarna är från de arbetandes sida mycket obetydligt. I företagen används datan framför allt som en hjälpreda åt dem som styr företagen, den är inriktad på allt som är lönsamt: en bra kontroll över personalfrågorna, produktionens utveckling och inriktning, marknadsoch försäljningsanalyser, rationaliseringsoch kostnadsfrågor etc. Den används i dagens arbetsliv inte som en teknik i vanlig mening utan utnyttjas på ett företagsekonomiskt sätt. Men arbetslivet innehåller inte bara nämnda faktorer. Med datatekniken skulle man kunna se hur svenskt arbetsliv verkligen ser ut, vad som är farligt i arbetslivet, vilka risker och luftföroreningar vi har där, hur många som slås ut på arbetsplatserna, i företagen och i hela branscher osv. Med datateknikens hjälp skulle man också kunna se vilka gifter som produceras i olika företag och hur den omgivande miljön drabbas samt vad olika produkter —t.ex. tillverkningen av bilar, kostar svenska folket. Från arbetarklassens synpunkt måste ägandet och maktrelationerna lätt kunna åskådliggöras. Vilka intressen är det som styr utvecklingen i vårt land? Vilka är det som vill lägga ned företag och ibland hela branscher? Vilka förbindelser har övriga ägaroch maktgrupper i vårt land? Hur investeras de pengar som arbetarna tjänar ihop? Frågorna hopar sig och är särskilt starka i dag, när vi ser frukten av ägarmaktens åtgärder: inskränkningar och nedläggningar. Hur är t.ex. ägandeförhållandena kopp lade i svensk stålindustri i förhållande till verkstadsindustrin? Har man helt skjutit investeringarna till verkstadsindustrin — och därmed i vissa fall också till utlandet — i stället för till stålindustrin? Hur har det där varit under den senaste tioårsperioden? Det är sådana frågor som man med datateknikens hjälp skulle kunna reda ut. Datatekniken skulle också vara till stor hjälp när arbetare söker jobb. Vilket företag kan man få jobb på? Vilka risker förekommer det där? Hurudan är lönen? Vilken personalpolitik för man? Förekommer det stor utslagning? Hur länge skall jag behöva vara på en arbetsplats innan jag får sjukpension, när jag inte orkar längre? Det är till sådant forskningsoch utvecklingsarbete som vi vill ge STU 5 milj.kr. Vi kräver sålunda att statliga och kommunala register byggs upp, där för arbetarklassen angelägna frågor kan besvaras med hjälp av datateknik. Register över arbetsplatser och arbetsmiljö, kopplade till medicinska data, ger underlag för fakta om arbetsmiljön, för arbetsförmedlingsystemet, för en effektiv samhällsplanering och även för kontroll över makthavarna. För det måste vi ha fram data om näringslivet och registrera uppgifterna offentligt i långt större utsträckning än vad som sker i dag. Utskottet har inte ansett sig kunna tillstyrka vpk-motionen, men motiveringen synes litet väl tunn. Utskottet hänvisar bara till att vissa arbeten pågår inom arbetsmiljöområdet, i miljödatanämnden och i forskning som STU stöder. Men det borde vara utskottet bekant att inget av dessa projekt innebär något nämnvärt ingrepp i den nuvarande situationen och inte heller påvisar riskfaktorer, lika litet som maktförhållandena påvisas, vilket kunde vara ett underlag för en samhällsplanering. För detta behövs kraftiga satsningar. Något utvecklingsarbete med den inriktning vi föreslår i motionen har egentligen inte ens påbörjats. Utskottets skrivning andas den traditionella inställningen att det är makthavarna i näringslivet som skall driva fram tekniken och även stå för vilka användningsområden den skall ha. På annat sätt kan jag inte tolka utskottet. Eller inser utskottet inte behovet av register av den typ som vi föreslår i motionen? Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motionen 940.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 26 finns det ju en mängd punkter. Jag vill ta upp en punkt som jag anser vara särskilt angelägen och där det också finns en reservation från socialdemokraterna i utskottet. Det gäller punkten 9 Bidrag till kursverksamhet m.m. Statens industriverk har här äskat ett anslag på 12 198 000 kr., medan det i propositionen anvisas endast 10 700 000 kr. I motionen 885, som lämnats av några socialdemokrater med herr Wååg som första namn, framhålls att man inte bör pruta på statens industriverks äskande. Vi motionärer anser att den kursverksamhet som bedrivs i SIFU:s regi är oerhört viktig, i första hand när det gäller de mindre företagen. På många områden har utbildningsbehovet ökat mycket starkt under de senaste åren, och utbildning av företagare och arbetsledare i de mindre företagen är särskilt angelägen. Detta gäller t.ex. arbetsmiljöområdet och det nu så aktuella energiområdet, där det behövs kursoch utbildningsprogram som klarlägger sambandet mellan byggkostnader och energikostnader för bl.a. uppvärmning. Vi behöver utveckling av kurser inom områdena produktutveckling, kvalitetsutveckling och inte minst underleverantörsfrågor. I motionen påpekar vi också behovet av utbildning för kunskap om nya lagar och förordningar och av utarbetandet av en ny form av kursverksamhet inom den kommunala vuxenutbildningens ram. Vidare bör man ta upp frågan om inte vissa kurser borde vara helt avgiftsfria för deltagarna. Jag tänker då främst på sådana kurser som skall informera om nya lagar m.m., som jag ju tidigare nämnt. Den här biten får vi väl anledning att återkomma till. Enligt föredragande statsrådet får vi ett sådant tillfälle när regeringen tagit ställning till industriverkets rapport SIND 1975:6 och i samband därmed företagareföreningsutredningens förslag angående stipendieverksamheten inom SIFU. Med detta inlägg vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen M